Herr talman! Det hade varit välgörande att under valrörelsen, då löften brukar ges, ha fått så klara besked som dessa från industriministern, vilken om jag inte missminner mig var i Stekenjokk tillsammans med den övriga regeringen. — Statsrådet skakar på huvudet, men under alla förhållanden var statsministern och flertalet andra ministrar liksom den socialdemokratiska partistyrelsen där. Man kan fråga sig varför de kommit dit, om det inte var för att ge en föreställning om att man kunde lämna en garanti för att malmen i Stekenjokk kunde brytas och för att Stekenjokk skulle byggas ut snart. Det gläder mig att såväl herr Olhede som herr Wickman nu uttalar att projekteringen skall fortsätta. Detta vill jag mera se som en reell nödvändighet ur nationalekonomisk synpunkt än som en lokaliseringsinsats. Jag anförde tidigare ett citat ur Västerbottens Folkblad beträffande den lokaliseringspolitiska insatsen — dvs. den samhällsapparat som enligt statsrådet Wickmans uttalande skall ställas till förfogande — och jag instämmer också i Folkbladets invändning att man därvidlag inte i den utsträckning som varit möjlig ställt resurser till Västerbottens förfogande. Det är löftena och föreställningarna i detta avseende söm jag och opinionen reagerat emot. Att man inte kan ge löften om att garantera sysselsättning men däremot om att ställa en samhällsapparat till förfogande är en fullt korrekt bedömning, som jag gärna vill ansluta mig till. Jag hoppas att statsrådet med sitt uttalande både i interpellationssvaret och nu senast i debatten kan garantera att denna apparat skall ställas till förfogande i den utsträckning som är möjlig. Det var naturligtvis det som min fråga gällde.

Varför ger man ersättning i det ena fallet men icke i det andra, trots att dessa två fall i så mycket liknar varandra?

| Herr talman! Statsrådet säger att någ ra bestämda löften inte har givits. Men jag tror ändå att det har uppfattats som löften. Jag har här en bild från statsministerns besök uppe i Stekenjokk i höstas, där han står omgiven av sitt hov av riksdagsmän och 'kommunalpolitiker, märke , från Västerbotten. Detta uppfattades nog som ett löfte, och vad man skulle önska är litet större försiktighet när det gäller att genom sådana här demonstrationer ge folk uppfattningen att någonting kommer att ske. En sak som gladde mig var att statsrådet sade att man skulle samarbeta med Bolidens gruvaktiebolag. Vi har ju i de norra delarna av Västerbottens län en viss erfarenhet av detta företag. Däremot har vi ingen erfarenhet av Statsföretag på detta område, och det är väl en viss trygghet för en västerbottning att veta att regeringen håller Bolidens gruvaktiebolag i handen när den går vidare i denna fråga.

Herr talman! Det finns mycket att säga i denna fråga, men det är ju inte bara klockan och dagen som rinner i väg utan även året, så jag skall inte bli långrandig. Jag vill dock föra ett par saker på tal. Statsrådet Wickman påpekade att riksgränsen ändå finns på kartan och att man måste ta hänsyn till den. Kommungränser kunde man däremot se bort från. Dess värre finns nationsgränserna i verkligheten, sade statsrådet Wickman ordagrant. Ja, det är klart att de gör det. Men, herregud, riksgränsen mellan Sverige och Norge och övriga gränser mellan de nordiska länderna skall vi väl utplåna snarast möjligt! Här har vi en bra chans att börja — och börja gärna i Frostviken. Det är med sorg jag tänker på att jag missade dra på mig en JO-anmälan på den tiden jag i Frostviken intensivt arbetade för att satsa kommunala pengar i den norska spånplattefabriken i Namskogan. Den aktiviteten räknar jag till en av mina meriter. Där uppe har vi alltid haft intimt samarbete med norrmännen, och varför skulle inte detta samarbete utvidgas? Där finns det första gemensamma svensk-norska kraftverket Linvasselvs kraftverk — vid den älv som börjar i Norge och rinner ut i Sverige. Det är inte konstigare än att de norska och svenska fallhöjdsägarna gick samman och byggde ett kraftverk med två turbiner i, en mindre norsk turbin och en större svensk! Vi kan naturligtvis också samarbeta när det gäller mineraler. För mig är det självklart att vi skall göra det. I själva verket finns redan ett sådant svensk-norskt samarbete. Den malm som kommer att brytas i Joma ger dels zink, dels koppar, som redan nämnts. Kopparn skall, enligt vad mina norska vänner sagt mig, hamna i Rönnskär för den fortsatta behandlingen. Zinken däremot går ner till Odda i Hardanger, och smältverket där ägs av Boliden till, vill jag minnas, 30 procent. Där har vi ett exempel på praktiskt samarbete. Jag antar att också den zink som bryts i Stekenjokk så småningom skall tas om hand i Odda. Allting är bäddat för nordiskt samarbete — det är egendomligt att det inte också kommit till stånd ute på fyndplatserna. Jag noterar med glädje att i vart fall herr Olhede delar min uppfattning att gruvdriften kommer i gång inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag tror man får tolka herr Wickmans uttalande så också, att det inte kommer att dröja så många år. Mina vänner geologerna är visserligen optimister — i annat fall skulle de inte stå ut med att vara geologer — men här tror jag inte att de gjort någon felbedömning. Det kommer inte att dröja länge förrän man på nytt kan värdera denna utökade fyndighet och därefter fatta be slut om att sätta i gång driften. Fortfarande kvarstår min första fråga obesvarad. Det kommer inte att dröja många år förrän driften i Stekenjokk är i gång och Gäddede kommer att bli den viktigaste tätorten i området. Måste man inte se till att det inte sker en kapitalförstöring i Frostviken vad gäller samhällets investeringar? Behövs inte åtgärder också i Frostviken? Behövs det inte andra sysselsättningsobjekt under mellantiden? Sedan diskuterades skälen till att brytningen lades ned. Herr Wickman nämnde att löneläget när det gäller gruvarbetare är högre på den svenska sidan än på den norska. Det är riktigt. Men å andra sidan kräver norska anläggningsoch gruvarbetare vissa andra förmåner, som ligger något högre än i Sverige, varför de inte är så mycket billigare. I varje fall kan skillnaden inte, såvitt jag förstår, vara avgörande. Det är klart att kopparpriset spelar stor roll vid en värdering där man når fram till siffran 46 miljoner kronor i förlust. Detta kopparpris kan emellertid hyfsas till. Här räknar man med ett pris på 400 pund per ton. Naturligtvis kan detta räknas som ett medelpris, men just i dag är priset 430 pund per ton och det är det lägsta på sex år. Varför skall man ta till ett så lågt genomsnittspris i kalkylen? Man kan kalkylera med högre priser. Det är fråga om en värdering som kan vara lika realistisk som någon annan. Jag skall inte fortsätta denna diskussion länge till. Jag har dock lagt märke till en annan sak, en detalj. Riksdagen beslöt i våras att Statsföretag AB skulle få ett ränteoch amorteringsfritt lån för i huvudsak finansiering av de särskilda utgifter som bolaget beräknas få för samhällsbyggnaden i Klimpfjäll. Man beräknade 8 miljoner kronor för ändamålet. Det verkar dock av skrivelsen den 2 december som om Statsföretag AB tror att de medel som riksdagen anvisat för detta ändamål utan vidare kan av industridepartementet anvisas för att borra hål i marken efter kopparmalm. Kan man göra så?

Herr talman! Jag skall avsluta min andel i denna debatt med några ord till berr Nilsson i Tvärålund. Det är icke någon principiell skillnad mellan de lokaliseringsansträngningar som görs i Vindelälvens ådal och dem som görs inom Vilhelminaregionen. Det projekt som antyds både i pressuttalandet och i mitt interpellationssvar är ett företag som blir föremål för precis de lokaliseringspolitiska stödinstrument som vi förfogar över. Det är alltså inte något speciellt instrument som användes just för Vilhelminaregionen. Självfallet är förhållandet precis detsamma på de platser i Vindelälvens ådal, där en ökning av sysselsättningen också är angelägen. Såvitt jag är rätt underrättad, herr Sundman, är hela den beräkning som gjorts för Stekenjokkbrytningen baserad på malm, som faktiskt ligger i Vilhelmina kommun. Jag tycker inte att vi behöver gräla om detta. Det är väl också litet för tidigt att ta ställning till driftställets placering. Om vi nu skall ge oss in på att diskutera gruvekonomi får vi nog inte vara riktigt så lättsinniga som herr Sundman är när han i stort sett likställer norska och svenska löner. Tyvärr är det inte möjligt för dem som har det ekonomiska ansvaret för gruvdriften att hantera verkligheten på detta sätt. Grovt räknat ligger svenska gruvarbetarlöner i genomsnitt ungefär 50 procent över de norska. Detta är den verklighet vi måste ta hänsyn till. De stora kostnader som lagts ned på prospektering av <Stekenjokkmalmen under många år och de anslag som vi begärde i årets statsverksproposition för Statsföretag AB visar, att vi verkligen är angelägna om att så långt det i en totalekonomisk kalkyl är försvarbart verkligen få i gång en gruvbrytning i Stekenjokk. Det är mot den bakgrunden och med den målsättningen som arbetet fortsätter. Men, som sagt, jag behöver inte upprepa det, det är inte möjligt, och det vore felaktigt och lättsinnigt i fall jag i dag ställde ut några bestämda löften om och när en gruvbrytning kan börja.

Herr talman! Mot bakgrunden av vad som har gjorts i Vindelådalen från regeringens sida efter beslutet i den frågan och med beaktande av vad statsrådet Wickman här säger om att det inte är någon skillnad mellan de åitgärder som skall vidtas i Vilhelmina och dem som skall vidtas i Vindelådalen har jag en fråga att ställa. Statsminister Palme uttalade i Vilhelmina vid en intervju i lokalradion att inga andra åtgärder skall vidtas i Vindelådalen än de som följer av riksdagens beslut angående lokaliseringsstödet för det område som är berört. är det bara detta som statsrådet Wickman åsyftar med orden »att i än högre grad än tidigare verka för att annan industriell verksamhet lokaliseras till Vilhelminabygden»? Innebär detta uttalande i svaret att vi kan förvänta oss en större aktivitet även i Vindelådalen än den regeringen har visat hittills? Det finns väl en viss differens på den här punkten som statsrådet vill sudda ut. Finns det ingen skillnad i fråga om viljeinriktningen betyder det ju att det inte blir några särskilda åtgärder i Vilhelmina, eftersom det väl inte har vidtagits några åtgärder i Vindelådalen sedan april månad. Eller planeras några speciella åtgärder i Vindelådalen? Jag hoppas att så är fallet. Landstinget beslöt i höstas att uppvakta regeringen och Industriförbundet för att få till stånd särskilda åtgärder i Vindelådalen. Eftersom jar så starkt önskar det, tolkar jag statsrådets jämförelse mellan åtgärder Vindelådalen och åtgärder i Vilhelmina positivt — det skulle i så fall vara särskilt. positivt vad beträffar Vindelådalen.

Herr talman!

Frågan har överlämnals till mig för besvarande. Möjligheterna att ingripa med prisreglering är enligt den norska prislagen mer vidsträckta än i Sverige och har utnyttjats i relativt stor omfattning. Man har haft en fortlöpande prisreglering på en rad områden, och vid flera tillfällen har man temporärt infört allmänt prisstopp. Genom finansministern har jag erfarit, att den norska regeringen ansåg att det i Norge genomförda prisstoppet i samband med höjning av mervärdeskatten den 1 januari 1970 var av värde och att det respekterades av företagen. När det partiella prisstoppet i Sverige infördes bildades omedelbart inom prisoch kartellnämnden en informationsgrupp för att ta emot de förfrågningar rörande tillämpningen som kunde väntas i stort antal. Det visade sig till en början att denna grupp väl kunde tillgodose företagens behov av information. Frågorna var i regel av mera allmän natur. Efter hand ställdes alltmer speciella frågor, särskilt sedan prisstoppet utvidgats till att omfatta alla varor och tjänster. Frågor rörande tillämpningen besvaras numera direkt av de tjänstemän som handlägger prisstoppsärenden inom respektive varuområden. Vad slutligen gäller behandlingen av ansökningar om tillstånd att överskrida stoppris kan nämnas, att fram till den 7 december hade 2124 ansökningar kommit in till nämnden. Av dessa hade vid samma tidpunkt 1112 behandlats. Drygt två tredjedelar av besluten innebar bifall helt eller delvis till framställningarna. Av de ca 1000 ärenden som är under handläggning avser 35— 40 procent ansökningar i vilka importprishöjningar åberopas som skäl för att få överskrida stoppris. Med de riktlinjer som Kungl. Maj:t nyligen meddelat för tillämpningen av prisstoppsbestämmelserna i sådana fall kan ärendebalansen relativt snart väntas minska betydligt. även antalet inkommande ansökningar bör gå ned. Nämnden söker också nedbringa antalet ärenden genom att i möjlig mån meddela generella dispenser eller riktlinjer för prisstoppets tillämpning. Så har t. ex skett i fråga om prenumerationsavgifter för tidskrifter och förnyelse av vissa långtidsavtal samt beträffande prishöjningar från leverantörer som vid prisstoppets ikraftträdande inte hunnit slå igenom i senare led. Vissa varuslag har undantagits från bestämmelserna om Pprisstopp. Vidare har herr Åsling frågat statsministern hur man inom regeringen ser på sambandet mellan prisstoppet och de olika avtalsförhandlingarna och vilka riktlinjer man tänker sig för prisstoppet i händelse detta förlängs över förhandlingarna. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det allmänna prisstoppet infördes i syfte att hejda den våg av prishöjningar som var på väg att utvecklas. Om prisstegringarna hade fått fortgå ohämmat under hösten och vintern hade detta självklart påverkat det klimat i vilket avtalsrörelsen skulle bedrivas. Genom prisstoppet i förening med de vidtagna kreditoch finanspolitiska åtgärderna har regeringen markerat sin beslutsamhet att bekämpa den inflationistiska utveckling som syntes bli en följd av rådande högkonjunktur. Det finns anledning anta att regeringens ingripan den av olika slag kommer att i positiv riktning påverka samhällsekonomin och därmed också avtalsrörelsens förlopp. Frågan om en förlängning av prisstoppet är för tidigt väckt. Högkonjunkturen synes ha nått sin kulmen, och regeringen avser att efter någon tid pröva behovet av fortsatt prisstopp. Regeringen har tidigare markerat att det allmänna prisstoppet är temporärt.
Herr talman! Interpellationen har ju i någon mån blivit inaktuell, och de frågor som jag ställt har i stort sett blivit besvarade av händelseutvecklingen sedan jag interpellerade vid riksdagens början i oktober månad. Vi har dessutom fått den proposition som kammaren nu skall behandla. Under sådana förhållanden är det ganska onödigt att dra i gång en speciell interpellationsdebatt. Jag ämnar därför inte belasta kammarens tid med att göra det utan vill bara säga att de svar jag har fått i och för sig är tillfredsställande och klargörande.

Herr talman! Jag vill först tacka handelsministern för det svar som han lämnat på herr Åslings interpellation. Jag beklagar att interpellanten själv på grund av utlandsresa är förhindrad att ta emot svaret i kammaren. Herr Åsling har i interpellationen frågat hur man inom regeringen ser på sambandet mellan prisstoppet och de olika avtalsförhandlingarna. Interpellanten har då närmast velat få större klarhet i uttalanden från regeringshåll att prisstoppet inte skall verka som lör nestopp. Jag måste tyvärr konstatera att statsrådet inte har givit något klarläggande besked på den punkten. : Vi känner alla till att man från arbetstagarhåll under de nyligen inledda avtalsförhandlingarna krävt löneförbättringar för främst låginkomstgrupperna. Häremot har jag givetvis ingenting att invända; bl.a. har låginkomstutredningen klarlagt förhållandet att det i vårt land fortfarande finns stora grupper människor med mycket låga inkomster. Vi vet även att jordbrukarna, som får anses tillhöra en utpräglad låginkomstgrupp, också står inför förhandlingar om ett nytt avtal. Flertalet av låginkomsttagarna är anställda i företag med redan nu mycket små marginaler. Om nu regeringen står fast vid sin ståndpunkt att prisstoppet inte skall verka som lönestopp, måste det då inte innebära att just låginkomsttagarna i första hand kommer i kläm? Ta dem som är anställda i typiska låglönebranscher, t.ex. inom handeln eller livsmedelsindustrin! Dessa branscher är väl redan i dag så hårt trängda när det gäller marginalerna att det förefaller mig vara en gåta, hur de utan att prisstoppet upphävs skall kunna få utrymme för inkomstförbättringar till de anställda som så väl behöver sådana. Jag tror inte ens att långtgående rationaliseringar inom dessa branscher kan upphäva de svårigheterna. Jag skulle förmoda att handelsministern delar uppfattningen att marginalerna inom nämnda branscher är knappa och att möjligheterna att kompensera detta genom rationaliseringar är mycket små. Det är möjligt att det kan finnas enstaka företag inom både handeln och livsmedelsindustrin som kan betala mer utan hänsyn till prisstoppet, men jag tror att detta gäller ytterst få undantagsfall. När man försöker bedöma de praktiska möjligheterna att skapa utrymme för inkomstförbättringar för låglönegrupperna kan man inte bortse från sambandet mellan prisstoppet och de förhandlingar som inletts på arbetsmarknaden och på jordbrukets område. Jag beklagar att handelsministern i sitt interpellationssvar. inte berört den kon kreta fråga som herr Åsling framställt på denna punkt. Frågan om prisstoppets förlängning anser statsrådet vara för tidigt väckt, och det är mycket möjligt att så är fallet. Men kan jag redan på detta stadium tolka handelsministern så att han bedömer frågan om prisstoppets förlängning' vara avhängig av avtalsrörelsén§s' förlopp? Jag skall i övrigt inte ta upp någon debatt "om sarnhällsekonomin och orsakssammanhangen bakom regeringens åtgärder att i höst först införa ett partiellt prisstopp och sedan förvandla detta till ett allmänt prisstopp. De frågornä kommer snart att behandlas i kämmaren, nämligen i samband med föredragningen av bankoutskottets utlåtande nr 75 med anledning av propositionen 187 'angående tillämpning av allmänna prisregleringslagen, jämte i ämnet väckta motioner. | "Herr talman! Jag begränsar mig till det hu sagda med tillägget, att det hade varit värdefullt om handelsministern, utöver vad som framgår av interpellationssvaret, hade sagt något om hur man inom regeringen ser på sambandet mellan prisstoppet och de olika avtalsförhandlingarna.

" Herr talman! Om herr Åsling verkligen' hade ställt frågan, huruvida ett prisstopp också skall innebära ett lönestöpp, skulle han ha fått ett svar, och det 'svaret hade varit nej, eftersom detta skulle vara en form av statligt ingripande på arbetsmarknaden som vi över huvud taget inte kan tänka oss i detta land. Sedan bekymrade sig herr Stridsman om de företag som har små marginaler och små möjligheter att bära vad han beskriver som mycket stora krav på lönehöjningar. Nu vet vi inte vilken marginalutveckling företagen haft under 1970. Vi vet inte' heller vilka lönehöjningar som kommer att bli resultatet av avtalsförhandlingarna. Men jag kan peka på att vi redan nu vet — tack vare en undersökning som gjorts av statens prisoch kartellnämnd — att detaljhandeln har kunnat företa en ganska betydande marginalhöjning under 1970 fram till den tidpunkt då prisstoppet sattes in. Det är alltså ett tecken på att en bransch, som man brukar anse ha ett obetydligt marginalutrymme, nu har skaffat sig ett utrymme, som såvitt jag förstår kan bli föremål för diskussion mellan arbetsmarknadens parter. När herr Stridsman säger sig inte vara nöjd med det besked iag gett om att vi betraktar förutsättningarna för avtalsrörelsen som i någon mån förbättrade genom det allmänna prisstoppet, kan jag bara konstatera att han begär att jag skall svara på mer än vad som är möjligt i dagens läge, dvs. innan ' vi sett hur avtalsrörelsen kommer att förlöpa.

Herr talman! Jag är givetvis nöjd med att prisstoppet kom till, och jag tror inte att det försvårar avtalsförhandlingarna utan tvärtom. Men frågan gällde ju sambandet mellan avtalsförhandlingarna och prisstoppet, närmast inom de: företagsbranscher som i dag arbetar med ytterst små marginaler. Jag sade även i mitt första anförande att jag tror att det finns företag som har goda marginaler och som kan betala oavsett prisstoppet. Men man kommer inte ifrån att de flesta av företagen t.ex. inom handeln och livsmedelsindustrin i dag har sådana marginaler, att en som jag ser det behövlig löneförbättring för de anställda inte kan ske på grund av dagens prisstopp. Det var den konkreta frågan herr Åsling hade ställt. Jag vill inte stå som något slags försvarare för dem som så att säga är på den betalande sidan, arbets givarsidan, men man får väl i alla fall ta fasta på de reella förutsättningar som finns. Låt mig citera ur herr Åslings fråga, som var ställd till statsministern: »Samtidigt har emellertid från regeringshåll sagts, att prisstoppet inte skall verka som lönestopp. Men därmed uppstår frågan hur det fortsättningsvis skall tillämpas och hur länge det skall finnas.> Herr Åsling har otvivelaktigt ställt frågan: Hur skall man kunna lösa ekvationen att ha ett prisstopp men inte ett lönestopp?

Herr talman! Bankoutskottet har i sitt utlåtande nr 75 behandlat dels proposition 187 med förslag om att riksdagen skulle godkänna förordnandet om tillämpning av allmänna prisregleringslagen, dels två motioner som väckts i anslutning till propositionen. Med tanke på den diskussion som förts kring de formella förutsättningarna för att tillämpa allmänna prisregleringslagen kan det kanske vara skäl att först erinra om vad lagen säger. Av annan orsak än krig eller krigsfara kan lagen sättas i tillämpning om det »uppkommit betydande fara för allvarlig stegring av allmänna prisläget inom riket». Förordnandet skall gälla för högst ett år varje gång och skall underställas riksdagen inom en månad från beslutet eller — om riksdagssession inte pågår när beslutet fattas — inom en månad från nästkommande session. Det är detta godkännande av besluten den 28 augusti och den 9 oktober — alltså vid tidpunkter när riksdagen inte var samlad — som önskas genom propositionen, avlämnad inom föreskriven tid efter sessionens början. Utskottet menar att en sådan begränsning inte kan göras i den fullmakt, som Kungl. Maj:t nu har, utan att man genomför en lagändring. Utskottet hemställer därför att motionen inte föranleder någon riksdagens åtgärd. I ett särskilt yttrande framhåller utskottets samtliga icke-socialistiska 1edamöter att ett långvarigt prisstopp allvarligt återverkar på samhällsekonomin och att detta ger motiv för att riksdagen hörs före en eventuell förlängning. Vid en förlängning är ju snabbhet i agerandet och överraskningsmomentet inte någonting som behövs. På vårt håll hoppas vi därför, att regeringen skall — om man siktar till att förlänga prisregleringslagen utöver det datum som nu gäller — låta riksdagen medverka på det sätt som motionen syftar till. Den andra motionen har avstyrkts av utskottsmajoriteten men tillstyrkts av företrädare för moderata samlingspartiet. Kanske är vi på det hållet litet förvånade över att inte flera från oppositionssidan anslutit sig till reservationen. Det resonemang som förs i vår motion ligger nämligen mycket nära det som också representanter för folkpartiet och centerpartiet fört i den motion som jag nyss kommenterade. Det resonemanget går ut på att ett prisstopp är ett ingrepp i samhällsekonomin som drar med sig en rad betydande olägenheter och risker, alldeles särskilt om prisstoppet sträcks ut över någon längre tid, och kan medföra synnerligen allvarliga konsekvenser. När jag nyss uttalade en stilla förvåning över att de övriga oppositionspartierna inte varit angelägna att understryka detta, kan strängt taget samma förvåning uttalas inför socialdemokraternas korta minne när det gäller sakkunnig bedömning av hur ett prisstopp verkar. I moderata samlingspartiets motion sökte man friska upp min net genom att citera vad en arbetsgrupp inom handelsdepartementet för fem år sedan sade på den punkten.

"Så sent som i våras gav bankoutskottet — också de socialdemokratiska 1edamöterna där — uttryck för sin negativa inställning till prisstopp, visserligen då hopkopplat med lönestopp, när de avstyrkte ett motionsyrkande om utredning i ämnet. Vi hörde nyss ett meningsutbyte med handelsministern inblandad om i vilken utsträckning ett lönestopp blir en naturlig konsekvens av ett långvarigt prisstopp. De båda besluten av den 28 augusti och den 9 oktober var uppmärksammade utspel i valrörelsen. Ingen är väl beredd att stå upp och förneka att bedömningen av fakta och lämpligheten av åtgärder påverkas av en pågående valrörelse. För regeringen var det naturligtvis angeläget att markera försök till prisbroms i ett läge där konsumenterna noterade betydande prisökningar: Lika naturligt är det att i den politiska debatten vissa syndabockar söktes till att prisutvecklingen blev så bekymmersam att man måste tillgripa alarmerande åtgärder. Att den kritik som då riktades mot olika håll inte alltid var så väl underbyggd vet vi nu genom att prisoch kartellnämnden just har publicerat resultatet av utredningen om vissa prisstegringar fram till den 27 augusti.

Genom jordbruksavtalet hade ju statsmakterna själva berett vägen för höjda livsmedelspriser, och några försök från andras sida att generellt rida upp på de höjda produktionskostnaderna förelåg inte — det vet vi nu. På talarlistan för detta ärende finns antecknade både professor Ohlin och docent Burenstam Linder. De samhällsekonomiska synpunkterna kommer därför säkert att belysas av bästa sakkunskap, och jag inskränker mig till det konkreta yrkandet i motionen 1583. Detta är att, när vi nu fått prisstopp, prisregleringen skall tillämpas med största möjliga smidighet. Inte minst är det viktigt med hänsyn till de tröskeleffekter som det alltid finns risk att man får när en reglering så småningom upphävs. Särskilt tilltalande är för resten inte de detaljregleringar som vi nu fått exempel på genom att myndigheterna sysslar med att ta ställning till och över landet distribuera föreskrifter om prissättningen på t.ex. munderingar för stjärngossar och jultomtar. En sak som motionen särskilt understryker är det betänkliga i att taxor och avgifter som fastställs av statlig eller kommunal myndighet fått en förmånsställning i förhållande till nyttigheter som tillhandahålls av den ' privata sektorn. Skall man nu ha ett prisstopp, bör det så långt som möjligt vara generelit. Stiger vissa kostnader medan andra skall hållas oförändrade, råkar många i ett helt ohållbart läge. Nog tycker man att detta är klart och att det därför skulle vara skäl nog till ett bifall till motionen 1583, vilket jag nu ber att få yrka i anslutning till reservationen under B av herrar Åkerlund och Strandberg och mig. Under A och C ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När vi nu går att behandla regeringens framställning om de prisreglerande åtgärderna är det karakteristiskt att ingen vill gå emot denna. Vi är fullt på det klara med att vi har kommit i en sådan situation att det har blivit nödvändigt att införa ett tillfälligt prisstopp, även om detta medför många svårigheter av olika slag. Vad vi har reagerat mot har framkommit mycket tydligt både under och efter valrörelsen.

mera kritiska förhållanden. Därför är det naturligt att man genom motioner har påtalat vissa besvärligheter och likaså givit uttryck för den förundran som oppositionen måste uttrycka beträffande regeringens handlande. Herr Regnéll har ju ganska ingående behandlat ett motionspar, och jag skall bara säga några ord beträffande ett annat motionspar nämligen 1:1365 och 11:1582.

motionspar som jag nämnde är att man begär, att regeringen framför sina synpunkter inför riksdagen, innan man eventuellt förlänger det prisstopp som nu råder. Då yrkandet i motionen inte har kunnat framställas här på grund av att det förutsätter en lagändring, har jag inte kunnat i utskottet hålla fast vid att motionens kläm skulle ge anledning till en reservation. Men vi har i det särskilda yttrandet alldeles speciellt framhållit de möjligheter som för övrigt finansministern själv har påpekat vid propositionens avlämnande, nämligen att det inte föreligger hinder för regeringen att ta kontakt med riksdagen, innan regeringen beslutar förlängning av denna lags giltighetstid. Det har också påpekats i det särskilda yttrandet att sådana särskilda skäl som skulle föreligga, då det är fråga om att införa prisreglering, knappast kan tänkas då det gäller att ändra eller förlänga en redan införd prisreglering. Det är därför som vi genom det särskilda yttrandet har velat ge uttryck för det som stod i motionsparets kläm, nämligen att man skulle begära att regeringen skulle förelägga riksdagen frågan om en eventuell förlängning av prisregleringslagens giltighetstid. Det innebär att vi önskar att man i verkligheten får detta beaktat, då vi anser att det är av synnerligen stor vikt. I delta sammanhang kan jag inte underlåta att påpeka den fara som ligger i att man å ena sidan säger att det var nödvändigt med detta prisstopp, å andra sidan gör gällande att det innebär ett klart nej till ett lönestopp. Det kan på många håll tolkas såsom om marginalerna inom landets företagsamhet är så betydande och så goda, att man inte behöver riskera svårigheter inom landets näringsliv, även om en lönerörelse skulle resultera i betydande lönekostnadsstegringar. För att man i regeringskretsar inte skall kunna säga att riskerna för ett sådant betraktelsesätt inte har påpekats skulle jag vilja framhålla, att om vi under det kommande året får uppleva att det ena företaget efter det andra måste slå igen och lägga ned driften, så har detta inte skett utan att vi har varnat för riskerna med en sådan utveckling. Det är av den anledningen som jag för min del som representant för en del av näringslivet, som sannerligen har ganska besvärliga marginaler att kämpa med, skulle vilja säga att det nog skulle vara önskvärt att det från regeringens sida på ett klarare och tydligare sätt varnades för en alltför långtgående stegring av lönekostnaderna. Det kan bli ett resultat som ingen har väntat sig, nämligen att det blir flera arbetstillfällen som försvinner genom en allför optimistisk löneuppdrivande verksamhet. Under sådana förhållanden framstår nturligtvis prisstopp såsom en mycket besvärande faktor för sådana företag som helt enkelt måste bedöma det såsom nödvändigt att göra inskränkningar i driften eller nedlägga denna, om ett prisstopp skall gälla. Det är från den synpunkten jag allvarligt velat framföra dessa åsikter. Jag önskar att riksdagen skall få tillfälle att allvarligt ta ställning till nackdelar och fördelar av de krisåtgärder, som blivit nödvändiga på grund av regeringens handhavande av ekonomin.

Herr talman! Låt oss ett ögonblick se på situationen på det här området i augusti i år, då det första prisstoppet infördes. I början av sommaren var det val i England, vilket utkämpades mot bakgrunden av en internationell utveckling som inte endast gällde England utan också Sverige och över huvud taget den västliga världen — Förenta staterna, Canada, Västeuropa samt Japan om man räknar med OECD-länderna. Pristegringarna var påtagliga och de är irriterande, även om de kommer paral iellt med lönestegringar av olika slag. Pristegringarna i England utnyttjades av den borgerliga oppositionen som ett av huvudargumenten i valet. Sådan var också situationen i Sverige i augusti i år när regeringen införde det första prisstoppet. Då hade tecken redan börjat visa sig, att den svenska oppositionen börjat leka med priserna och prisstegringarna som ett av sina argument i valet. Oppositionen gick ut för att efter god engelsk modell och goda engelska resultat försöka med samma taktik i Sverige. En sådan psykologisk krigföring från oppositionens sida kunde vid den tidpunkten få politiska verkningar inte bara för oppositionens egen del utan också för regeringspartiet, något som oppositionen lätt kunde räkna ut. Börjar man leka med elden på den ena sidan, förstår man att den även kan sprida sig till den andra. Man kunde inte begära att regeringspartiet skulle vara passivt när oppositionen började springa omkring med sina brandfacklor på detta sätt. Konsekvensen kunde oppositionen ha räknat ut i god tid, och den var säkerligen inte heller dummare än att den också gjorde det. Sedan skall man inte sätta upp ett förvånat ansikte när konsekvenserna blir som de blir. I valrörelsen hörde vi en av oppositionens ledare inte bara ta upp prisstegringen före valet utan också den som skulle komma efter, fr.o.m. den 1 januari 1971, när omsättningsskatten skul 1e höjas i samband med att andra skatter, t.ex. statsskatten, skulle sänkas för vissa grupper. Den partiledare inom oppositionen, som det här gällde, yttrade att den föreliggande prisstegringsrisken var betydande men att den inte begränsade sig till årsskiftet och tiden därefter utan, enligt honom, skulle komma att visa sig redan från början av december 1970.

Genom utspelet från oppositionens sida förlängdes priskontrollen från oktober. Vi hade då samma situation som i augusti. Oppositionen drog in priserna i det politiska spelet. Om den ene spelar schack på sin sida av brädet måste ju den andre också göra det på sin sida. Och i schackspel måste man alltid räkna med att ett drag ger anledning till motdrag. Man kan inte förutsätta att själv få flytta sina pjäser, men att motståndaren inte får flytta sina. Oppositionen spelade på det sättet fram en utveckling, som tillsammans med de internationella förhållandena hjälpte till att pressa igenom kravet på fortsatt priskontroll. I början av 1950-talet satt jag med i priskontrollnämndens styrelse och följde då priskontrollens utveckling. Vid den tidpunkten, alltså från början och fram till mitten av 1950-talet, hade vi möjligheter att tillämpa priskontroll över hela fältet här i landet, men i verkligheten gick det inte att upprätthålla priskontrollen, trots att vi hade befogenheter att göra det. Jag skall här exemplifiera varför. Vi hade priskontroll på textilvaror. På vilka grunder skulle vi sätta priserna på, låt mig säga underkläder? Ja, vi räknade efter vad råvarorna kostade, vad lönekostnaderna uppgick till, hur stora maskinkostnaderna och försäljningskostnaderna var osv. Vi kom då fram till vad varorna skulle kosta i butikerna och fastställde Priset. Men om vi sålunda hade räknat fram ett skäligt pris för dessa varor på 4 kronor och 50 öre, så fann vi att liknande varor salubjöds i butikerna för ett väsentligt lägre pris, kanske för 3 kronor. Vad var orsaken härtill? Hade vi räknat fel? Nej, vi hade utgått från det enda som vi här i landet kunde göra, nämligen svenska löner och kostnader. Alltså med de löner textilarbetarna hade i Boråstrakten och med de lönerna och de svenska kostnaderna fick vi fram priset, 4 kronor 50 öre. Men samtidigt låg dessa textilvaror, tillverkade i Hongkong, på de svenska butiksdiskarna för 3 kronor. Då gick det ju inte längre att upprätthålla priskontrollen, trots att vi hade lagliga befogenheter att fortsätta kontrollen. När situationen blev den att vi bara hade ett par varor kvar under priskontrollen — jag vill minnas att det var knäckebröd och likkistor — hemställde vi om att få avveckla priskontrollen och i stället införa ett prisövervakningssystem. Jag var själv med vid tillkomsten av 1956 års lag om prisövervakning, som innebar att priskontrollen omställdes till att bli en prisövervakning. Med det övervakningssystemet finns det möjlighet att införa direkt priskontroll och prissättning från myndigheternas sida, och den lagen gäller fortfarande. När det förelåg ett monopol, dvs. i sådana fall där priserna trissats upp oskäligt på grund av bristen på konkurrens, kunde regeringen sätta ett högstpris på en vara och därmed förhindra orimliga priser. Men när det fanns konkurrens ansåg vi den bästa regeln vara att bara följa utvecklingen och se hurudana priserna blev. Det har ju rått en mycket betydande konkurrens inte bara inom landet utan också från den internationella marknaden, som Sverige ligger mycket öppet för. På denna väg har vi fått fram de bästa priser, som man har kunnat åstadkomma på den svenska marknaden. Det har inte funnits någon möjlighet för oss att med hjälp av myndigheternas befogenheter fastställa ett lägre pris. Vi kan nämligen inte räkna fram priser för vårt land, som är baserade på löner på Hongkongnivå, eftersom våra anställda vill ha och skall ha bättre betalt. Riksdagen antog således en lagstiftning, som hade beredskapsinslag. Detta innebar att Kungl. Maj:t, om betydande fara för allvarlig prisstegring skulle föreligga, har rätt att införa priskontroll. Sådana beredskapslagar finns på många andra områden. Liksom beträffande priskontrollen gäller, att det hänger på Kungl. Maj:ts omdöme huruvida den lag, som riksdagen givit Kungl. Maj:t rätt att tillämpa, skall sättas i kraft. Det var därför ett politiskt trick av de borgerliga när de försökte bortse från lagens beredskapskaraktär och anklaga regeringen för att ha satt lagen i kraft på felaktigt sätt. Våra beredskapslagar — och de är många — är bedömningslagar, dvs. om Kungl. Maj:t bedömer det nödvändigt, har Kungl. Maj:t befogenhet att sätta lagen i kraft. Man kan diskutera hur bedömningarna skall göras, men lagen säger inget annat än att det är Kungl. Maj:ts bedömning — inte folkpartiets eller någon annans — som skall gälla. Det bör inte råda något tvivel på denna punkt. Jag har själv varit med om att mycket noggrant diskutera de ord — och även deras inbördes ordning — som herr Regnéll citerade, nämligen »betydande fara för allvarlig prisstegring» OSV. Mot bakgrunden av min medverkan vid lagens tillkomst kan jag bestämt fastslå att det inte är någon annan än Kungl. Maj:t som har att göra denna bedömning. Alla politiska bedömningar kan naturligtvis kritiseras, och det har oppositionen rätt att göra. Man kan emellertid inte, såsom man från det hållet under debatten försökt, ifrågasätta regeringens juridiska befogenhet att handla efter sina bedömningar. Nästa steg i utvecklingen på priskontrollens område togs i mitten på 1960 talet. I januari 1965 skrev dåvarande handelsminister Lange direktiv till en enmansutredning, för vilken jag fick svara med hjälp av några medarbetare. Den skulle avse frågan, om priskontroll skulle införas eller inte år 1965. En del skrivningar i dessa direktiv var inte helt klart utformade, men i dem angavs som en möjlighet att även priskontroll skulle kunna införas. Vid samma tidpunkt hade priskontroll begärts förutom av handelsministern även av LO, TCO och kommunisterna. Utgående från de erfarenheter som jag hade från tidigare verksamheter och det material som vi samlade in beträffande priskontrollen i Sverige närstående länder och verkningarna av denna kunde jag inte komma till någon annan uppfattning än att det inte var lämpligt att införa ett priskontrollsystem under fredstid. Det är en oerhört stor och helt avgörande skillnad mellan att införa priskontroll under krig, under ofärdsoch bristår, och att införa priskontroll i ett läge när vi har en öppen internationell handel över våra gränser. Låt mig exemplifiera vari en betydande del av skillnaden består. Vi hade under krigsåren och efterkrigsåren priskontroll på skor. Är det någon här i kammaren som kan tala om vad ett par skor skall kosta utan att samtidigt ange att den och den kvaliteten bör det vara? Vilken kvalitet skall det vara på lädret, vilken kvalitet skall det vara på sulorna? Hur skall man kunna fastställa ett pris på en sko utan att tala om vad det är för en sko? Det är en orimlig tanke. Alltså: Priskontroll förutsätter en modellkontroll. Men den förutsätter också något ytterligare. Om jag sitter i en statlig myndighet och fastställer priserna på skor samt godkänner de och de modellerna är jag inne på frågan: Hur många modeller på herrskor skall jag tillåta, hur många modeller på damskor skall jag tillåta? Någon säger kanske: Det räcker att i första omgången bara sätta priserna på vissa modeller av herrskor och vissa modeller av damskor, och resten får vara fritt. Ja, men om jag tänker tilllämpa priskontrollen vill jag pressa marginalerna på de varor som jag priskontrollerar. Det är ju hela meningen med priskontrollen. Om jag då pressar marginalerna på ett visst antal modeller som är priskontrollerade och släpper modellkontrollen och priskontrollen vid sidan av, stiger naturligtvis produktionen på de områden där jag inte har någon modellkontroll. Då ställer man om tillverkningen till att gälla de skor som är fria, och plötsligt finns det inga priskontrollerade skor i butikerna, ty marginalerna på dessa skor är för snäva! Så kan man inte ha det, om det skall finnas en Ppriskontroll. Därför måste man ta nästa steg. Sedan man har fastställt de modeller som man skall priskontrollera och de kvaliteter som det skall vara på de priskontrollerade modellerna, måste man förbjuda tillverkningen av de icke priskontrollerade modellerna av skor. Man måste också förbjuda import av icke priskontrollerade modeller, ty annars rinner hela systemet ur händerna på en. Var och en förstår att det finns en viss övergångstid när man infört priskontroll, innan dessa skevheter bryter igenom. Vi kan komma tillbaka till frågan hur lång den övergångstiden är. Men börjar man med priskontroll, så följer modellkontroll och förbud mot andra modeller. Och därefter följer ytterligare ett led: de fabriker som tillverkar modeller som är godkända av priskontrollen måste få läderoch gummitilldelning. De som gör andra modeller, som icke är godkända av priskontrollen, måste förbjudas att få råvarorna. Så hade vi det under krigsåren. Då fanns de s.k. P-skorna — det var modeller av damskor och herrskor som var tillåtna, och de som tillverkade dessa skor fick råvaror, medan det blev negativ råvaruförsörjning för dem som tillverkade andra modeller. Vem vill gå in i sådana förhållanden och en så genomgripande reglering i dag? Ingen. Vem kan göra det i dag, när vi skall ha internationell handel, öppen över gränserna? Ingen. Och vidare: Kriget och efterkrigstiden betydde avspärrning utifrån. Nu råder inte sådana förhållanden, utan vi har en internationell handel. Tillämpar vi priskontroll, modellkontroll och råvarufördelning måste vi också gå in på den internationella handeln och stoppa den vid våra gränser, godkänna vissa modeller och hålla kontroll över dem i prisledet hela vägen igenom. Men den utveckling som skett inom vårt näringsliv innebär att större delen av de skor och kläder vi konsumerar produceras i utlandet. Hur skall vi kunna börja reglera modellerna därute? Hur skall vi kunna kontrollera priserna därute? Vi kommer aldrig att kunna göra det. Om vi fastställer vissa priser och man därute sänker sina kvaliteter, har vi då personal i en statlig priskontroll som kan följa upp modelloch prisförändringar här? Det har vi inte, om vi skall se realiteterna i ögonen, och vi kommer aldrig att kunna skaffa oss det heller under fredsförhållanden. Endast under krigets hårda påfrestningar kan en sådan här utveckling accepteras. Det var skorna. Precis samma förhållande råder när det gäller textilvaror, beklädnadsvaror, en del andra konsumentartiklar, maskiner osv. Vi har nu en så omfattande utrikeshandel, som vi aldrig hade under krigsoch efterkrigsåren, att det inte går att reglera denna sak. Det skulle stöta ihop med våra möjligheter att exportera andra varor, med våra möjligheter att vara med i den internationella handeln och därigenom säkerställa sysselsättningen för arbetare och tjänstemän inom vår exportindustri.

1965 liksom i höstas befarade man att omsättningsskattestegringen skulle "i sitt kölvatten dra med sig ytterligare prisstegringar, vilka i och för sig inte skulle kosthådsmässigt vara motiverade. Därvidlag finns det alltså en likhet mellan situationen inför den 1 januari 1971 och inför den 1 juli 1965, då omsättningsskatten skulle stiga. Jag försökte därför en annan lösning för att undvika priskontroll. Här i statsutskottets lokaler samlade jag till överläggning ihop ungefär 40 ledande personer inom svensk industri, grosshandel, detaljhandel, privata företag, kooperativa företag och organisationer. Jag sade till dem: »Var snäll och skriv under det här papperet. Jag gillar inte priskontroll, ni gillar inte priskontroll. I papperet står att ni skall hålla efter era medlemmar, så att dessa inte höjer sina priser kring 1 juli mer än vad som motsvaras av omsättningsskattestegringen. Vill ni inte skriva under är jag tyvärr nödsakad att rekommendera priskontroll trots att ingen av oss önskar en sådan.» Efter två timmar skrev alla under. Hade de inte skrivit under, hade en priskontroll "måst komma till stånd, även om vi inte trodde på den. De skul: le då ha kunnat komma i den situationen inför 1 juli att priserna stigit mer än ökningen av omsättningsskatten motiverade, och därmed skulle priskontrollreformen ha behövt införas. Det vilte de också undvika. Slutresultatet av dessa två timmars överläggning samt undertecknandet av papperet blev att när 1 juli 1965 kom och omsättningsskatten höjdes, steg inte priserna mer än som omsättningsskatten motiverade. Överläggningen och den metod jag använde fungerade alltså i praktiken, och jag är glad över att vi vid denna tidpunkt slapp priskontroll. Nu har andra bedömt situationen och gått en väg som jag inte ville gå 1965. Så som jag har beskrivit här i mitt anförande spelades = tillvägagångssättet fram genom oppositionens spekulationer inför valet vilka försvårade läget. Något sådant förekom inte 1965. Mot den bakgrunden sitter vi nu fast med en priskontroll av det slag som vi skulle kunnat få 1965 och som jag exemplifierade med textilvarorna från Hongkong, skorna och skomodellerna. Det har nämnts en del siffror på hur mycket priserna har stigit. Det finns ingen anledning att förneka detta. Det har kommit fram detaljer som visar hur mycket priserna stigit på olika håll. Men en siffra skulle jag vilja nämna här ytterligare. Konsumenterna har en stor försäljningsorganisation, som i viss mån också är producent och som över hela linjen gör vad man kan för att hålla priserna i förhållande till kvaliteterna och även i fråga om växlande modeller så låga som möjligt, nämligen kooperationen. Vid halvårsskiftet var i de 60 största konsumtionsföreningarna nettomarginalen mindre än ett år tidigare. Man hade ett år tidigare infört den s.k. prisbromsen och hållit igen priserna så mycket som möjligt. Nettomarginalen var i somras 1 2 procent. Men detta visar vad det är fråga om. Man har pressat priserna så långt man kan i förhållande till de stegrade kostnaderna. Olika kostnader stiger: transporter, råvaror, inköp utifrån, bränsle utifrån, transport av olja från Persiska viken och allt sådant. Många svenska tidningar höjde sina priser i somras och under 1970 i övrigt ganska kraftigt, nämligen med 20 procent. Det gjorde också de tidningar som kräver att priserna inte skall stiga på andra områden. Varför höjer man? Jo, därför att man är tvungen till det, inte därför att man är road av det. På kooperationens sida hade man alltså inte höjt så mycket som kostnaderna hade stigit, utan man hade försämrat sin nettomarginal. Alltså skulle man ha suttit i tvånget att minska sin återbäring med !/> procent. Pengarna i konsumenternas hand i den formen eller i den formen — det kan diskuteras. Kostnadsstegringarna bekämpade man så gott man kunde, men när bl.a. lönerna förutom transporter, råvaror och internationella priser stiger med 15—16 procent, som de gjorde från våren 1969 till. våren 1970, måste alla dessa faktorer tillsammans slå igenom på priserna. Och naturligtvis måste priserna betalas, ty vilka skulle annars svara för kostnaderna om inte de som köper varorna? Alltså måste den mekanismen fungera. Vi var under året inne i en situation där kostnaderna var i rullning, och kostnaderna måste erkännas; dem kan vi inte leka bort. Konsumenterna måste betala de kostnader som finns, men därutöver skall de inte betala något oskäligt. Inom kooperationen, som svarar för en stor del av konsumenternas köp, hade man alltså minskat sin prisstegring så att man vid halvårsskiftet inte ens täckt in sig för kostnadsstegringarna. Vem skall betala den differensen? Regeringen införde som sagt prisstopp i augusti som en politisk åtgärd, framspelad av oppositionens lek med elden efter engelsk modell. Får jag nämna en siffra till, som kan vara intressant att ha i minnet när vi resonerar om vad man kan göra och vad man inte kan göra! Först och främst: Som konsumenter vill vi allesammans ha låga priser; det behöver vi inte diskutera. Priserna skall hållas så låga som det är möjligt. Men om vi inför hundraprocentig priskontroll i kungariket Sverige, hur stor del av konsumentens utgifter får vi då priskontrollera? Den förste som svarar på den frågan utan att tänka efter sä mycket säger väl: »Jo, då priskontrollerar vi 100 procent.» Fel! Två tredjedelar av konsumentfamiljens utgifter får vi inte priskontrollera ens med en hundraprocentig priskontroll. En tredjedel är det enda vi får röra, även om vi inför en hundraprocentig priskontroll. Vi får inte röra de utgifter som konsumentfamiljen har i form av statens skatter, kommunens skatter, landstingets skatter, statens avgifter, kommunens avgifter för vatten, avlopp, transporter osv. Vi får inte röra hyrorna, ty de bestäms i annan ordning. Vi får inte röra räntorna, ty de bestäms också i annan ordning — och de är ingen obetydlig faktor när det gäller hyran och konsumenternas utgifter. Vi får inte röra den post i bostadskostnaden som har med bränslet att göra, ty den fastställs i internationell ordning och kan inte styras härifrån. | Vi kan inte göra någonting åt jordbruksöverenskommelserna och de effekter som de kan få. Vi får inte röra lönerna och löneuppgörelserna mellan LO och TCO och SAF eller vilka som nu kan vara inblandade. Vi kan inte röra lönerna på det centrala planet och vi kan inte heller med priskontroll röra lönerna enligt lokala överenskommelser. Har man höjt lönerna kan vi inte med priskontroll gå in i fabrikerna och sätta tillbaka lönerna. En tredjedel av en konsumentfamiljs utgifter är alltså det enda man får röra när man har en hundraprocentig priskontroll. Om priserna och kost naderna stiger över hela linjen — internationellt, transporter, råvaror och färdigvaror — och lönerna stiger, räntan är hög osv., slår detta ut på hela fältet. Då skall vi på den återstående delen, en tredjedel, kunna priskontrollera så att vi kan sänka priserna på den delen och därutöver motverka stegringarna på de andra två tredjedelarna. En omöjlig uppgift eftersom på den tredjedel, där man skall sänka priserna, också finns kostnadsstegringar. Alltså kan det inte lyckas. Sedan är det en annan sak som vi får ta ställning till. Låt mig ge ett praktiskt exempel. Vi har textiloch konfektionsarbetare sysselsatta med att sy en herrskjorta som i butiken kostar 19:75 och som på fabriken i Flen kostar 12 kronor. Av de 12 kronor som skjortan kostar, när den lämnar fabriken i Flen, är 6:50 lönekostnad för att sy skjortan. Nu skall vi pressa priset, vi får inte låta prisstegringarna slå igenom, kostnadsstegringarna slå igenom, transportstegringarna slå igenom, butikspersonalens lönestegringar = slå igenom; textilarbetarlöner vid sidan av avtalet genom lokala uppgörelser skall inte få slå igenom. Priset skall ligga fast — 6:50. Men om det inte räcker? Öm vi måste ha större marginal för att täcka kostnaderna — vem skall betaia dem? Ingen har ännu anmält sig frivilligt — inte ens arbetsmarknads styrelsen som brukar hjälpa till ibland. Låt oss nu spara 5 kronor på den 'skjortan — det kan vi göra — till konsumenternas båtnad! Vi kan få skjortan sydd i ett kommunistiskt land, för 1:50 i stället för 6:50. Då kan vi tjäna 5 kronor. Är detta meningen med priskontrollen, att vi alltså för att tjäna dessa 5 kronor skall avskeda folket i Flen? Då får vi ned priserna. Då kan vi med dessa 5 kronor motverka prisstegringar och kostnadsstegringar på olika områden där vi annars inte kan be kämpa dem. »Usch nej, så skall man inte göra>, kanske någon «säger. Nej, men om inte »man» gör det, kanske någon annan gör det — någon konkurrent. Det är inte förbjudet att driva östhandel och det är heller inte förbjudet att driva väst handel. Ett av västländerna heter Portugal. Där skulle det inte heller kosta mer än 1:50 att få denna skjorta sydd. Och Portugal är ju med i EFTA och skall väl snart vara tillsammans med oss i EEC också, där man bland alla andra demokratiska länder även får in låglöneländer. Genom att sy skjortorna i Portugal kan vi alltså spara en femma. Och vi kan också sy dem i Hongkong och spara en femma. Om vi nu driver priskontroll samtidigt som kostnaderna stiger betyder det att den som inte ställer om från att producera i Sverige till att importera utifrån förlorar. Han får kanske göra konkurs om han inte kan hitta en viss vara på annat håll. Samtidigt som Sträng sitter med bekynimer för valutan och valutareserven finns här ett system som i sig efter någon tid verkar i den riktningen att vi minskar produktionen i Sverige och ökar importen utifrån. Hur skall det motverkas? Passar det in i dagens situation? Alltså kommer vi fram till den stora frågan. Priskontrollen var som jag här angivit motiverad i augusti och motiverades om igen i oktober av det politiska spel som bedrevs och av den situation som man befarade att man hade framför sig. Man valde den vägen med prisstopp, men frågan är nu: När skall det avvecklas? De erfarenheter jag kom fram till i den tjocka studie som presenterades för handelsdepartementet 1965 — då jag lyckades undvika priskontroll trots att så många begärde en sådan — är hämtade även från Danmark. På våren 1964, om jag inte missminner mig, införde danskarna priskontroll. Sex må nader senare var de tvungna att upphäva denna, ty då var det redan tydligt och klart att det inte gick att få den att fungera; det var inte möjligt att tilllämpa en priskontroll i fredstid och med den internationella handel man hade. Av det exemplet och andra drar jag slutsatsen att det är riktigt som regeringen sagt, att priskontroll under sådana förhållanden är en mycket temporär åtgärd; den får så snedvridande effekter på näringslivet — effekter som inte är till fördel för sysselsättningen i landet och för valutareserven — att den måste upphävas. Priskontrollen kan inte bestå så länge. Lagen gäller fram till mitten på våren, och då kan vi alltså upphäva den. Men jag är intresserad också av en annan sak. Jag arbetar inom en av de fackliga organisationer som deltar i de nu pågående löneförhandlingarna. Man kan inte låta de fackliga förhandlingarna under våren försiggå under förespeglande av en viss fast prisnivå och sedan när dessa förhandlingar är slutförda — kanske just som de är över — släppa priskontrollen. Har de som infört priskontrollen trott på denna, så måste de tro på den även i den andra ändan — de kan inte säga, att nu släpper vi priskontrollen; det får inga verkningar. Det får verkningar i det ögonblicket på samma sätt som när man tryckt ned en kork under vattnet och sedan släpper den: då hoppar korken upp, först en bit över vattenytan, och lägger sig sedan på vattenytan och flyter — under alla förhållanden högre än den förut varit nedtryckt under vattenytan. Då skulle man ha lurat löntagarna in i en felaktig förhandlingsposition, och det vill man ju inte heller göra. Det finns då två möjligheter. Den ena är att släppa priskontrollen låt oss säga ett par tre veckor in i januari. Det kan ske med den motiveringen att vi då kommit förbi den 1 januari vid vilken tidpunkt momsen stiger med 6 procent, något som kan få följder, vilka vi vill undvika, utöver själva momshöjningen. Då kan löntagarnas förhandlare räkna ut vad som kommer att hända därefter — löneförhandlingarna är nämligen inte klara vid den tidpunkten. Vill man inte gå den vägen återstår endast den andra möjlighet som jag antydde. Den innebär att man inte upphäver lagen vid den tidpunkt då denna formellt upphör att gälla, dvs. strax efter förhandlingarna. Men under sådana förhållanden måste vi låta priskontrollen gälla ytterligare flera månader framåt i tiden -— fram till sommaren eller kanske över sommaren. Men det finns en möjlighet att spela på ett annat sätt också. Man kan fram på vårkanten säga till löntagarnas förhandlare: Håll det och det löneläget i utvecklingen — annars kan vi inte upprätthålla priskontrollen längre! Om det då inte läggs ett lågt bud, kan man släppa priskontrollen och låta ansvaret falla på andras axlar. Jag tror inte att det är helt tillfredsställande att välja den vägen, även om den möjligheten föreligger och även om den i ett visst ögonblick kan ha en viss psykologisk effekt. : Det är alltså möjligt att vi får dras med priskontrollen en bra tid framåt. I så fall blir det under den tiden mer och mer uppenbart vilka negativa följder den får. Priskontroll är, som regeringen säger, en mycket temporär åtgärd. Nu pågår inom näringslivet omställning till modeller som inte fanns när priskontrollen infördes och som alltså förutsätter att . priskontrollen skall anpassas till nya modellers priser på internationella varor. Hur skulle den kunna det? Var finns den organisation som skulle göra det? Den finns inte, och kan av skäl som jag redan nämnt inte heller byggas upp under sådana här förhållanden. Därför kommer alltså onödiga modelländringar tillsammans med nödvändiga modeländringar att leda till att systemet bryter samman. De som befinner sig i ansvarig ställning inom handel, industri och transportväsende och som nationellt och internationellt tvingas betala ökade kostnader måste finna sådana modeller för sina varor att de kan ta ut vissa priser. En sådan översyn pågår nu inom näringslivet, och även den kommer att sätta en gräns för priskontrollens varaktighet. Jag tror att man kan räkna ut att priskontrollen av de inre faktorer jag talat om bryts sönder efter ett halvt år från införandet. Vi har från socialdemokratisk sida ställt oss bakom förslaget i propositionen om en priskontroll på de villkor enligt vilka den infördes. Jag har förklarat varför. Anledningen är den situation vi befann oss i i höstas. Men vi är inte blinda för förhållandena inom näringslivet. Herr Regnéll sade att han skulle tala om för socialdemokraterna vilket resultat 1965 års prisutredning kommit till. Jag hoppas att även jag har klargjort det. Jag tror inte att herr Regnéll behöver omtala det för vare sig mig eller någon annan av socialdemokraterna i utskottet. Vi vet att detta är en temporär sak och vi vet vilka problemen är, men vi vet också att bakgrunden av politiska skäl — oppositionen var inte neutral i början av hösten — var sådan att man tvingades spela sig in i en fålla som inte är helt angenäm att stå i. Oppositionen är alltså inte heller utan medverkan till Kungl. Maj:ts proposition nr 187, och det är beklagligt att man inte tar på sig medansvaret och ställer sig bakom propositionen som vi gör från socialdemokratiskt håll utan försöker slingra sig undan samtidigt som man vill vara med på ett hörn. Biskop Brask visste hur man skulle göra i det fallet. Han har lärt ut sina konster. Jag ber att få tillstyrka propositionen.

Herr talman! Herr Hagnells engagerade anförande visar att han befunnit sig i en besvärlig situation både under valrörelsen och nyss i talarstolen. Ekonomen Hagnell är motståndare till priskontroll. Vi visste det förut, och han har med emfas understrukit det i dag genom att kategoriskt säga: Jag gillar inte priskontroll. Motiven har han också på ett övertygande sätt presenterat. Jag tror knappast att herrar Ohlin och Burenstam Linder kommer att kunna göra det bättre. Ur sin knipa att vara på en gång övertygad motståndare till prisstopp och prominent medlem av det parti som infört och bibehåller prisstoppet söker herr Hagnell rädda sig genom att skildra den stackars regeringen som en marionett i den elaka oppositionens händer. Ett uttalande från oppositionspolitiker — och regeringen sprattlar till. Ett nytt uttalande — och regeringen är för gott knuten till sin prisstoppslinje. Någon bild av en stark regering ger detta knappast. Så en annan punkt där jag tyckte att herr Hagnells resonemang gick en aning för långt. Han erinrade om att han är en av Pprisregleringslagens fäder, och som sådan underströk han synnerligen eftertryckligt att bedömningen är Kungl. Maj:ts. Andra göre sig icke besvär att komma med synpunkter på om erforderliga rekvisit för att lagen skall träda i kraft objektivt sett föreligger. En sådan tolkning måste vara orimlig, också om den kommer från en av lagstiftningens fäder. Att regeringen inte ser det på det sättet tycker jag mig kunna utläsa ur propositionen, där regeringen lägger fram material och siffror som skall bestyrka att de krävda förutsättningarna verkligen förelåg. Bevisskyldighet kan man väl inte begära -— så långt håller jag med herr Hagnell — men nog måste det väl kunna göras troligt eller sannolikt att de förutsättningar föreligger som krävs enligt lagstiftningen. Med herr Hagnells tes om den helt suveräna tolkningsrätten kommer man i ett orimligt läge. Blir den allmänt vedertagen, måste riksdagen i fortsättningen vara ytterligt restriktiv i fråga om att medverka till fullmaktslagstiftning.

Herr talman! Jag vill instämma i det som herr Regnéll sade beträffande herr Hagnells speciella inställning till förhållandet mellan regering och opposition. Herr Hagnell hävdar att det är den stygga oppositionen som genom att kritisera regeringen för dess ekonomiska politik har ansvaret om regeringen sedan utför vad herr Hagnell tydligen anser vara mindre kloka handlingar. Vi pressar regeringen in i en fålla, sade han med en bild som för tankarna till olika delar av det animaliska jordbruket — jag skall inte vidare utveckla parallellen mellan regeringen och dem som brukar pressas in i fållor. Om oppositionen talar om som det är — och det är just vad oppositionen har gjort beträffande det ekonomiska läget — överskrider den inte sina befogenheter; tvärtom skulle det vara en brist om oppositionen inte gjorde det. För att inte vidga debatten skall jag, herr talman, med detta lämna den speciella teorin om oppositionen kontra regeringen. Jag utgår alltså från att både opposition och regering får svara för sina handlingar.

Jag tror det är värdefullt att man på detta sätt slår fast den uppfattning som har kommit till uttryck även från regeringshåll och som exempelvis herr Essen Lindahl, som var ordförande i statens prisoch kartellnämnd, gav uttryck åt i riksdagsdebatten för tre år sedan. Detta betyder att man nu definitivt bör kunna föra från dagordningen de förslag om en återgång till en mer eller mindre fullständig priskontroll av krigsårens och den närmaste efterkrigstidens modell, vilka tidigare alltsomoftast framförts från kommunistiskt håll. Jag hoppas, herr statsråd, att det inte råder några delade meningar på den punkten. Om man nu i alla fall har allmänt accepterat prisstoppet som en tillfällig åtgärd, har man gjort det för att därigenom markera och bereda gynnsamma förutsättningar för en energisk och mångsidig politik mot inflationen. Det är som sådan förberedelse — och sådan allena — som denna åtgärd har allmänt accepterats; det gäller alltså en högst tillfällig sak. Det är klart att prisstopp under tider av inflation och stigande kostnader har långtgående konsekvenser för inkomstbildningen och inkomstfördelningen i landet. Det är den aspekten, herr talman, som jag skall uppehålla mig vid som komplettering till tidigare anföranden av herrar Löfgren och Regnéll och i viss mån av herr Hagnell. Statens principiella inställning till inkomstbildningen på arbetsmarknaden har varit att staten bör iaktta neutralitet och låta arbetsmarknadens parter där agera själva. Denna principiellt neutrala inställning till inkomstbildningen vidhåller staten när det inte finns alldeles särskilda skäl för någonting annat — det kan ju t.ex. finnas principiella skäl att påverka inkomstfördelningen till låginkomstgruppernas förmån.

Det föreligger alltså en visserligen inte särskilt betydande ökning av marginalen för organen inom handeln. Detta gäller såväl den konsumentkooperativa handeln som den övriga. Detta har på sina håll uppfattats så, att handeln har utnyttjat situationen. När man på regeringshåll före valet talade om ett till en början partiellt prisstopp, fanns det onekligen en antydan om att ifall priserna i detaljhandeln för konsumenterna steg mer än detaljhandelns inköpspriser, så innebar detta en omotiverad prishöjning. Mot den bakgrunden skulle jag vilja ställa statsrådet inför ett par konkreta frågor som gäller inkomstbildningen. För det första: Anser statsrådet att detaljhandelns och partihandelns folk i inflationstider med stigande nominella inkomster ensamma skall avstå från nominella inkomststegringar? För det andra: Om kostnaderna stiger bl.a. på grund av inkomststegringar för andra grupper, skall då denna börda i princip bäras av handeln och hantverket genom en minskning av de egna inkomsterna, i pengar räknat och än mera realiter? Detta är väsentliga rättviseproblem. Mäter man på olika sätt möjligheterna för människorna att i inflationstider tillgodose sina intressen genom nominella inkomststegringar? Vi vet att alla löntagargrupper försvarar sina intressen. Ingen kritiserar dem för att de gör det. Men kan man då samtidigt i princip hävda att varje marginalökning inom distributionen, även den som behövs för att täcka ökade lönekostnader och andra kostnader, är oskälig och utgör en tillräcklig motivering för ett statligt ingripande? Om statsrådet inte hävdar att man skall behandla människor som arbetar i näringslivet helt olika — det gäller alltså inte bara distribution, hantverk, serviceverksamhet etc. — blir min följande fråga: Vill statsrådet å regeringens vägnar uttala som en allmän tanke, utan att därför behöva precisera några procentsatser etc., att det är lika rimligt att de inom distributionen etc. arbetande människorna får skäliga nominella inkomsthöjningar under inflationstider som att andra grupper får det? Jag vore verkligen mycket tacksam för ett konkret svar på denna fråga. Om statsrådet svarar ja, det är klart att samhället måste i princip ställa sig lika till de olika folkgrupperna, blir ju konsekvensen att prisreglerande åtgärder som förhindrar detta — ja innebär motsatsen — måste vara rent tillfälliga. Det måste vara tillfälliga ingripanden förestavade av mycket tvingande skäl. På oppositionshåll har man acceplerat, vilket jag vill understryka, ett tillfälligt prisstopp av de skäl som vi alla känner till, trots att detta i viss mån innebär en — jag vill säga det rent ut — orättvis hållning från statens sida till inkomstbildningens problem. Men det är då så mycket mer väsentligt ati det betonas även från regeringshåll att det endast kan vara fråga om någonting mycket kortvarigt, även av de skäl som herr Hagnell närmare utvecklade, nämligen att det i längden medför skadeverkningar för alla parter, skadeverkningar för hela landets ekonomi och därmed i sista hand även för konsumenterna. Herr Hagnell har med rätta framhållit att detta inte är en fråga där man kan uppskjuta att ge besked. Löntagarorganisationerna, som skall förhandla, har anspråk på att få veta statens inställning. Man kan inte hemlighålla hur man tänker göra och sedan komma med ett eller annat besked. Därför kan jag inte, med hänsyn till att avtalsförhand lingarna redan har börjat, se annat än att det vore önskvärt att regeringen gav besked redan i dag, så att inte löntagarorganisationerna blir, som herr Hagnell sade, lurade av besked i efterhand. Vill regeringen alltså deklarera att det här gäller en ytterst kortvarig politik därför att den dels strider mot dess principiella inställning till inkomstbildningsproblemet, dels i längden skulle medföra negativa verkningar för alla parter? Låt oss få ett besked om hur regeringen ser på detta. Om regeringen menar att man skall fortsätta en väsentlig tid in på nästa år blir det tal om en Pprisstegringsövervakning bl.a. med hänsyn till momsen. I princip blir det fråga om en prisövervakning som inte beaktar de rimlighetsoch skälighetshänsyn som jag här har talat för. Låt oss, herr talman, få ett besked i denna viktiga fråga, så att arbetsmarknadens parter lika väl som andra berörda folkgrupper blir informerade om detta.

Herr talman! Inför perspektivet av en långvarig prisreglering tycker jag det är nödvändigt att försöka allsidigt redovisa de principiella synpunkter som gör sig gällande, även om man i detta stadium av debatten gör sig skyldig till en del upprepningar. Om det vore så enkelt att man kunde bli av med inflation genom att kriminalisera prishöjningar, borde man självfallet för länge sedan ha satt in en sådan åtgärd. Men så enkelt är det inte, det vet vi alla. I en serie undersökningar har man nått den slutsatsen att nackdelarna med ett prisstopp eller en prisreglering är så omfattande att det endast är i de mest extrema undantagslägen som man kan finna fördelar att mäta mot nackdelarna.

Man bör också observera att de experter som yttrat sig i dessa sammanhang inte har ägnat sig åt några luftiga spekulationer utan i stället haft ett omfattande erfarenhetsmaterial att grunda sina bedömningar på. Vi har erfarenheter av en priskontroll under krigsåren, och vi försökte upprätthålla dessa olika regleringar under en lång tid efter krigsslutet. Vi har också haft möjlighet att studera verkningarna av priskontroll på bostäder, vilken vi ju haft under hela efterkrigstiden, en reglering vars ruiner man nu är i färd med att försöka ta bort. Det är också att märka att i alla dessa sammanhang många socialdemokrater förkastat priskontroll som ett rimligt ekonomiskt-politiskt instrument. I dag har vi på nytt haft förmånen att höra herr Hagnell på ett utmärkt sätt redovisa, varför han anser att priskontroll är en dålig metod. Tyvärr såg inte herr Hagnell under sitt anförande uppfordrande på handelsministern, vilket jag tycker han borde ha gjort eftersom handelsministern kommer att vara kvar och besluta när denna priskontroll skall avskaffas, under det att herr Hagnell, såvitt jag förstår, tyvärr kommer att försvinna från riksdagen. Jag skall i några huvudpunkter försöka ange, varför jag anser att en priskontroll är en olycklig metod i den ekonomiska politiken. Först kan man säga att det är mycket dyrt med administrationen. Det har gjorts vissa officiella beräkningar om hur många människor som skulle behövas i de centrala in stanserna för att få åtminstone någon effektivitet av den behövliga prisövervakningen, och det har sagts att det kanske skulle behövas 1000 personer för att klara en dylik priskontroll. Jag tror att man ändå inte skulle kunna utöva någon verkligt effektiv övervakning. För att underlätta administrationen tvingas man då besluta om olika generella regler, och det är ju bra, men det är inte så särskilt lätt att göra dessa effektiva. Det finns vissa roande exempel i de formulär som SPK redan givit ut, och det visar hur svårt det är med denna typ av regleringsbestämmelser. Det framhålles bl.a. att undantagna från prisstoppet är »grisar och andra produkter av marsipan, dock ej sådana som saluhölls den 7 okt. 1970». En andra huvudsynpunkt är att det finns stora möjligheter att kringgå ett prisstopp eller på annat sätt omintetgöra syftet med det. Det kan ske genom ändringar i sortimentet. Vi vet att det nu för tiden sker snabba förändringar i sortimenten, och därför kommer priskontrollen inte att kunna upprätthållas på rimligt sätt när det gäller dessa varor. Dessutom finns det möjligheter att göra extra sortimentändringar för att undvika priskontrollen. Vidare framtvingar prisstoppet ett omfattande branschsamarbete för att upprätthålla regleringen, och jag tror att ett sådant kan få olyckliga konsekvenser när det gäller att upprätthålla en intensiv konkurrens, som ju på sikt får anses vara det mest verkningsfulla sättet att hålla priserna nere. Det är också möjligt att det bland konsumenterna uppstår ett sämre prismedvetande vid en kontroll av denna typ, och jag tror också det försämrar förutsättningarna för en skarp konkurrens mellan företagen. En ytterligare synpunkt gäller den försämring i fråga om kvalitet, service m.m. som företagen kan göra för att undfly den priskontroll som drabbar Den tredje huvudsynpunkten är, att eftersom priskontrollen kan vara verkningsfull på vissa områden men mindre verkningsfull på andra, så försätter man sig i en situation där det uppstår snedvridningar i ekonomin. Till att börja med blir det så att vissa varor som det går att priskontrollera tenderar att försvinna från marknaden. Det är en nackdel som jag tror framför allt kommer att drabba låginkomsttagarna, som ofta tvingas efterfråga enkla, standardiserade och billiga varor. De varorna skulle först försvinna från marknaden. Det är precis det förhållandet vi nu har på bostadsmarknaden. Det är de billigare, äldre husen, som på grund av hyresregleringen har blivit olönsamma, som nu rivs i en omfattning som innebär slöseri med reala tillgångar. Vi får exakt samma effekter på andra håll, om vi upprätthåller en priskontroll. Vidare förhåller det sig så, att när prissystemet inte längre avspeglar kostnaderna på ett riktigt sätt, så ger systemet inte riktiga signaler. Vi har ju inte priser som något slags mystiska riter i en ekonomi, utan vi har priser just för att förmedla information om utbud och efterfrågan och därigenom åstadkomma en korrekt styrning av resurser till de områden där de skall vara. När vi försämrar prissystemets möjligheter att verka leder det oundvikligen till lägre effektivitet och därmed också till lägre reallöner. Det kan också uppstå en snedvridande effekt för exportnäringarna. Vi skall uppenbarligen inte ha något exportprisstopp, som vi haft tidigare vid våra ansträngningar med prisreglering, om jag inte missminner mig. Men hur skall vi göra med de varor som levereras till exportindustrin? Skall vi ha priskontroll på dem? I så fall kan vi komma i det läget att t.ex. skogsindustrin får sämre möjligheter att erhålla råvaror än vad annars skulle bli fallet. Om råvaruleverantörerna är utsatta för ett prisstopp blir de inte lika roade av att öka sin produktion, när exportnäringen begär detta till följd av goda avsättningsmöjligheter. Likaså kan vi få den effekten att exporten kommer att bestå av mindre förädlade varor än annars, vilket också får betraktas som en nackdel. En fjärde huvudsynpunkt är att även om vi kunde upprätthålla ett prisstopp skulle myndigheterna ändå ganska snart tvingas att upphöra med det och i stället föra oss in i ett slags reglerad inflation. Det har sagts flera gånger från denna talarstol att när kostnaderna stiger och man inte får höja priserna, så uppstår det förluster, vilka i sin tur leder till driftinskränkningar och konkurser eller annat hot mot sysselsättningen, något som ingen part kan finna acceptabelt. Och hur skall man göra vid höjningar av indirekta skatter? Vi får ju inte bara indirekta skatter i form av mervärdeskattehöjningar, utan det finns olika andra typer av sådan skatt som kan komma att öka och som får mycket invecklade prisspridningseffekter i hela det ekonomiska systemet. Hur skall man då förfara? Hur skall man göra när räntan stiger — eller för att vända på det, vilket i nuvarande läge förefaller att vara mera aktuellt — hur skall man göra när räntan sjunker och kostnaderna därmed sjunker för många tillverkare? Eftersom kostnaderna sjunker olika mycket för olika tillverkare kan man inte införa någon generell regel som säger att stoppriserna skall sänkas med en viss procent. Å andra sidan kan man inte heller gå igenom alla olika stoppriser och säga att vederbörande skall sänka så och så mycket. Vi får antagligen då den effekten, som är en stor nackdel med en prisreglering och som inte gäller bara vid ränteändringar, att priser som annars skulle ha sjunkit inte kommer att sänkas. Därigenom får man tendenser till snabbare prisstegringar än som annars skulle ha blivit fallet. Och hur skall man göra när importpriserna stiger? Regeringen har ju bestämt att endast vissa råvaruprishöjningar får slå igenom, och den tuffa inställningen kan man ju ha, men man kan inte hålla den speciellt länge. Det visar sig redan i och med att regeringen i det uttalande man gjort på SPK:s begäran konstaterat att om det någonstans skulle, på grund av att importprishöjningar inte kan föras vidare, uppstå hot mot sysselsättningen, så får man börja tumma på reglerna. Det framstår också som ganska klart — och det skulle vara intressant att höra statsrådets uppfattning på denna punkt — att sådana tendenser måste uppstå mycket snabbt. Priskontrollen har vidare en fördyrande effekt i detta avseende. Om man t. ex inte låter maskinimportörer föra höjningar av sina importpriser vidare, måste ju företagen i stället för att använda en rimlig uppköpsorganisation via maskinimportgrossister vända sig direkt till utlandet för sina inköp. Importören har ju inte någon möjlighet att fortsätta i sin i och för sig rationella uppgift, om han inte kan finansiera sin verksamhet. Beträffande importpriserna vill jag också göra ett påpekande om ett förhållande som förefaller att tidigare inte ha tillräckligt observerats. Regeringen säger att importpriserna har stigit så mycket och att detta skulle vara den viktigaste anledningen till att vi har inflation i vårt land. Men importpriserna har tvärtom i år sjunkit ganska kraftigt. Importprisindex låg i januari på 159 men hade i oktober sjunkit till 152, och jag skulle tro att det fortfarande faller. Under det att vår regering felaktigt anklagar omvärlden för att ha en inflation, som vi skulle >»importera>, har vi helt älskvärt i stället >exporterat> vår inflation till andra länder. Våra exportpriser har nämligen stigit ganska kraftigt, från ett index av 164 i början av året till 173. Sverige har varit begåvat med en ganska omfattande tur genom att få denna förbättring av vårt bytesförhållande. Utan den skulle vår situation ha varit betydligt värre än vad den för närvarande är. Sist men viktigast i denna förteckning över kostnadshöjande faktorer kommer resultatet av avtalsförhandlingarna, som berörts av herr Ohlin och av herr Hagnell. Regeringen håller på att manövrera in sig i en ohållbar situation. Den utställer löften som är omöjliga att infria och på ett sådant sätt att bluffen kommer att framstå som mycket uppenbar. Arbetstagarna kommer att mena att avtalen slutits under den förutsättningen att det inte skall bli några vidare prishöjningar. Regeringens syfte med prisstoppet är ju att lugna ner situationen inför avtalsrörelsen, varigenom denna utveckling skulle påverkas. Arbetsgivarna kommer emellertid sannolikt att sluta avtal i den förvissningen, att kostnadsstegringar som inte kan bäras vid låsta priser måste kunna komma att föranleda prishöjningar, eftersom vi annars hamnar i en ohållbar sysselsättningskris. Ställd inför denna verklighet kommer regeringen troligen att tvingas vidta åtgärder, som på det ena eller andra viset minskar dess förtroendekapital hos allmänheten. Även om jag tillhör oppositionen anser jag att det vore ytterst olyckligt, om de ekonomisk-politiska myndigheternas förtroendekapital skulle minska i de sociala relationerna på avtalsområdet. Jag har alltså angivit fyra huvudpunkter i min kritik. Administrationen blir oerhört dyr, om den skall vara meningsfylld — och det är ändå knappast möjligt att uppnå detta mål. Det finns omfattande möjligheter att kringgå ett prisstopp. Det uppstår snedvrid ningar på grund av att det för olika varor finns olika stora möjligheter att kringgå ett prisstopp. Slutligen — och det är viktigast — kommer myndigheterna själva på grund av kostnadsstegringar att tvingas att upphäva prisstoppet även på de punkter där det rent administrativt skulle kunna genomföras. Jag tror att ett prisstopp kan användas endast i den ekonomisk-politiska situation, för vilken lagen är skriven, nämligen när man råkat in i en krisartad efterfrågeinflation. Så skulle bli fallet om vi råkade i den olyckliga situationen att bli avspärrade och fick en allmän varubrist i vårt land. Då kan man komma ganska långt med ett prisstopp. Men just i nuvarande läge, där vi har starka tendenser till kostnadsinflation, tror jag inte man kommer att uppnå de verkningar man önskar få. Anledningen till att jag ändå kan tänka mig att gå med på en tillfällig fortsättning av prisstoppet är att man vid en så omfattande höjning av de indirekta skatterna, som vi står inför, kan ha viss anledning att markera en önskan att ha kvar en prisövervakning även i denna form. Men det principiella och det absolut nödvändiga att slå fast är att det är så stora svagheter som vidlåder ett prisstopp såsom ekonomisktpolitiskt medel att jag vill uttala förhoppningen att regeringen undviker att, särskilt i samband med avtalsrörelsen, med falska förespeglingar föra oss in i ett extremistiskt regleringssamhälle med en snabb, reglerad inflation såsom vi har haft t.ex. på bostadssidan. Det ligger, herr talman, mycket i uttalandet att i en sund ekonomi behövs ingen priskontroll och i en osund ekonomi fungerar ingen priskontroll.

Herr talman! Denna debatt har i mitt tycke blivit en smula märklig. En rad talare har nu använt ganska mycket tid för alt beskriva vilka energiska motståndare de är till en priskontroll. Men det är inte det vi har i dag — vi har ett prisstopp. Det som här ställs upp är en vision av hur man långsiktigt utvecklar en administrationsapparat för att kontrollera kostnader, priser och marginaler inom hela näringslivet, och det är inte någonting sådant vi har gjort. Vi har — och där snuddade herr Burenstam Linder ett ögonblick vid sanningen — i en situation, som klart präglades av en inflationistisk efterfrågekonjunktur, infört ett allmänt prisstopp för att motverka just denna inflationistiska tendens. Måhända ligger det en viss logik i herrar Ohlins och Burenstam Linders uppträdande. Man motsätter sig inte prisstoppet — alltså måste man angripa någonting som inte finns, dvs. priskontrollen. Men på den fråga som har ställts och som är väsentlig — frågan hur länge prisstoppet skall bestå kan jag svara, att vi har sagt att det är tidsbegränsat. Jag kan också svara att vi kommer att ta ställning till prisstoppets varaktighet i så god tid och under sådana omständigheter att inga parter på arbetsmarknaden skall känna sig lurade, utan att fullständig klarhet skall kunna råda om framtiden på detta område. Men eftersom två framstående ekonomer inom oppositionen har gjort sig besväret att delta i denna debatt kanske det ändå finns utrymme för mig, trots att tiden har gått, att i någon mån förklara skillnaden mellan prisstopp och priskontroll, ty det tycks behövas. Då måste jag gå tillbaka till läget i början av detta år. Vi hade vid den tiden dels en rad kostnadsgenomslag som kom från avtalsrörelsen — det var låglöneuppgörelsen —, dels en kraftig importprisstegring. Herr Burenstam Linders redovisning var som vanligt skuren på ett sådant sätt att den illustrerade hans tes. Fram till mars månad i år hade emellertid importpriserna stigit från 152 i index till 159 — sedan har vi haft ett fall fram till oktober i år — men prisstegringarna utifrån under den perioden slog igenom i de inhemska priserna. Vidare var det en rad företag som tydligen fann det med sina intressen förenligt att genomföra en av de kraftigaste löneglidningar vi haft i detta land, som i sin tur naturligtvis ledde till en kostnadspress. Vi hade alltså i och för sig en rad ganska rimliga — t.o.m. objektiva — skäl för att säga att det kommer att bli en prisstegring under 1970. Regeringen gick ut och försökte förklara detta för de människor som blev oroliga. Vad gjorde oppositionen? Jo, man insåg — och jag förstår att man satsade rätt i den insikten — att inflationen skulle bli ett utomordentligt vapen i valrörelsen, som annars inte innehöll mycket av glädjeämnen för oppositionen. I stället för att gå med på att det fanns faktorer som kunde förklara prisstegringen satsade man helt på att säga: Detta är regeringens fel — ni förstår, det är regeringspolitiken som är så vansinnig att vi får inflation. I det läget var det inte underligt om man skapade både oro hos allmänheten och något av ett inflationsklimat i näringslivet. Man skapade kanske t.o.m. det enkla psykologiska läget att man sade: All right, om nu all prisstegring är regeringens fel och detta drivs hårt i valrörelsen, då kan vi tydligen i skydd av det paraply som oppositionen sätter upp höja priserna. Vi har skäl för att göra det. Man säger att det blir starka kostnadsstegringar i framtiden. Momsen kommer att höjas men det kommer vi naturligtvis inte att få någonting av, och dessutom tycker vi naturligtvis att våra egna inkomster och vinster är för låga. Låt oss passa på! Jag vet inte hur oppositionens ansvar för detta skall fördelas i dag. Det kanske är en ointressant fråga. Men det väsentliga var att vi kunde konstatera att där hade genom olika faktorer just den situation uppstått som herr Burenstam Linder i ett kort ögonblick av klarsyn ändå inser kan uppstå, nämligen att inflationen kan komma helt enkelt som ett resultat av näringslivets och företagens eget agerande. I dag framställs all inflation som ett resultat av i stort sett löntagarnas agerande när oppositionen varit uppe i denna talarstol. För några månader sedan var det regeringens fel. Men det enda som talesmännen för oppositionen aldrig någonsin snuddar vid är tanken att det näringsliv som ändå sätter priserna skulle ha något ansvar och att detta näringsliv påverkar prisbildningen. Det måste väl ändå vara självklart att i lägen där man tror att det är ekonomiskt och politiskt möjligt satsar också de privata företagen på att förbättra sina marginaler och vinster. Detta var utgångsläget när beslutet fattades om det partieila prisstoppet. Vi hade t.o.m. fått besked om att man redan vidtagit marginalhöjningar. Detta har nu bekräftats av prisoch kartellnämndens undersökning, som inte berördes närmare av herr Burenstam Linder. Jag förstår honom. I den motion som lagts i denna kammare med anledning av propositionen åberopar man helt aningslöst moderaternas s.k. utredning som framlades under valrörelsen och som helt frankt bara påstod att några omotiverade prishöjningar inte hade ägt rum. Ställ denna utredning, herr Burenstam Linder, mot prisoch kartellnämndens utredning! Då framgår det åtminstone att det finns viss kvalitetsskillnad när det gäller intellektuella prestationer på det ekonomiska området. Nåväl, i detta klimat av inflationsinställd företagsamhet som hade markerats under den tidiga hösten fick vi sedan i oktober besked om att nya sådana tendenser uppstått. Det var stora företag som på den svenska marknaden säljer . konsumtionskapitalvaror och som tänkt passa på att litet i förväg ta ut momshöjningen genom att höja priserna. Återigen var det en aktion från näringslivets sida, dvs. den där efterfrågeinflationen som företagen försökte utnyttja genom prishöjningar. I ett sådant fall är ett prisstopp av den typ vi genomfört verkligen befogat. Det har inte, herr Ohlin, att göra med föreställningarna om hur de anställda inom detaljhandeln eller distributionen skall få ett rimligt utrymme för sina löneanspråk. Herr Ohlin frågade om handelns folk skall avstå från nominella inkomstökningar. Ja, låt oss ta företagarna först då! Herr Ohlin vet att den företagare som har en livsmedelsbutik redan vid helt oförändrade marginaler kan räkna med stigande personliga inkomster om omsättningen stiger, eftersom hans inkomst utgör en viss del av denna. Stiger omsättningen växer hans inkomst i kronor räknat. Jag tror att det är ett ganska enkelt samband som visar detta. Handelns folk — ägarna — om det är dessa herr Ohlin menar — ville inte nöja sig enbart med den inkomstökning som kommer från den stigande omsättningen, utan ville bättra på den genom att höja den andel av omsättningen som gick till deras egna inkomster. Vi tyckte inte att en sådan lösning på vinstbildningen för företagarna inom handeln var den lämpliga för framtiden mot bakgrund av de inflationstendenser som fanns och den oro som rådde bland konsumenterna och löntagarna. Därför är mitt svar rätt givet: I en sådan situation bör det räcka med den inkomstförbättring som ökande omsättning naturligen ger. Däremot har det inte ett spår att göra med hur man ser på den allmänna frågon om hur löneutrymmet skall fördelas mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Regeringens inställning är principiellt att låglönegrupper na i första hand skall komma i fråga, och därmed har vi väl också gett svaret när det gäller handelns anställda, som regelmässigt tillhör den gruppen. Jag gav redan inledningsvis svaret på herr Ohlins fråga om hur prisstoppet kommer att behandlas i fortsättningen. Det är tidsbegränsat och vi kommer att ta ställning till dess varaktighet och företa den prövning av det som bör ske på ett sådant sätt och under sådana förutsättningar att avtalsrörelsens parter skall få full klarhet om framtiden.

Herr talman! Herr Feldt försöker liksom tidigare herr Hagnell få det till oppositionens fel att det har blivit inflation i år så att man behövt tillgripa en lagstiftning som åtminstone herr Hagnell anser det vara galet att använda. Det är väl ändå ganska konstigt! Jag har själv stått i denna talarstol både i januari och i maj och förklarat att regeringen har lagt fram helt missvisande, politiserade prognoser om vad som kommer att hända på prissidan i år, att ni fullständigt har missförstått det starka tryck som fanns i ekonomin och att den uppläggning ni valde var ägnad att vilseleda både väljarna och riksdagen i dess arbete. Det är verkligen mycket oklädsamt att komma tillbaka med den typ av kritik som ni nu för fram. Herr Wickman, som jag debatterade med mot slutet av valrörelsen, förklarade efter en fråga om vad man skulle göra åt prisutvecklingen: »Det behövs ingen ytterligare åtgärd. Läget är helt under kontroll.> Han hade antagligen dessförinnan varit i Stekenjokk och sagt att där skulle man vidta vissa åtgärder. I dag har det visat sig att det blev tvärtom på bägge punkterna. Om ni i regeringen ansåg att det rådde en inflatorisk situation som skulle bemästras med <priskontroll, varför klippte ni då inte till i maj — tror jag det var — när bankoutskottet lade fram sitt betänkande med utgångspunkt i en motion om att man skulle ha ett prisstopp? I maj var det verkligen en viss efterfrågeinflation, men då tyckte ni att priskontroll är en så dålig metod att den skall man inte använda. Nu i höst, när det har blivit mer av en kostnadsinflation som är mycket svår att bemästra med den här typen av åtgärd, då använder ni detta instrument. Näringslivets ansvar talar förvisso oppositionen många gånger om. Jag har gjort det, det är jag övertygad om. I det här speciella fallet finns det också ett visst ansvar på näringslivssidan, nämligen att se till att verksamheten inte går med alltför stor förlust. Det har ändå varit en kraftig ökning av antalet konkurser i år, det kan inte vara herr Feldt obekant. Vad beträffar det undersökningsmaterial som SPK har framlagt tycks det mig som om handelsministern har missförstått vad som där står. Där sägs visserligen ati det har förekommit en viss ökning av bruttomarginalerna, men SPK påstår aldrig i så starka ord som statsrådet att det har varit någon förbättring av vinstutvecklingen av anmärkningsvärd art. Man säger att det här och där finns tecken på detta, men någon verkligt grundläggande undersökning av nettomarginalerna har man inte gjort. Man pekar på att bruttomarginalerna har ökat, men det säger inte så mycket eftersom kostnaderna kanske samtidigt har stigit. Låt mig avslutningsvis konstatera, herr talman, att den undersökning som vi gjorde på några veckor inför valet, då regeringen först klämde till med prisstopp, var en ganska bra undersökning; det visade sig i efterhand. Att SPK på ytterligare några månader och med mycket mera expertis till förfogande har lyckats förbättra kvaliteten på en sådan undersökning är inte så egendomligt, men huvudresonemanget i vår
Herr talman! Jag vill korrigera en liten detalj i herr Burenstam Linders anförande; han har missuppfattat mig på en punkt. Jag har inte påstått att det är oppositionens fel att det har blivit inflation i år. Något sådant uttalande går inte att hitta i protokollet. Jag har sagt att oppositionen har lekt med prisutvecklingen i Sverige på samma sätt som man gjorde i den engelska valrörelsen. Därigenom har man medverkat till att spela fram prisfrågorna och kraven på priskontroll i detta land. Det är en något annan mening. Men hederligheten bjuder väl att jag får stå för min mening och inte för en förvriden mening i herr Burenstam Linders protokoll. Får jag för att understryka detta läsa upp vad en del representanter för oppositionen sade när vi i bankoutskottet diskuterade dessa frågor i mars i år: »I flera länder har —-—— ett temporärt prisoch lönestopp genomförts. Ett —— — studium av de erfa renheter som därvid vunnits borde enligt vår mening kunna ge viktiga idéer för utformningen av den svenska stabiliseringspolitiken.> Och därefter kommer man tillbaka till talet om stabiliseringskonferensen. Under våren i år tog ni alltså direkt upp krav på prisoch lönestopp och det kravet spelade ni fram ytterligare i valrörelsen. Det är alltså priskontrollen som ni indirekt i era yttranden och särskilda yttranden har bett att få. Nu har ni fått den. Nu går ni med på den — ty ni har inte gått emot punkten A när det gäller propositionens godkännande i "dag. Men hela ert resonemang går ut på att ni vill lägga in en brasklapp som ni kommer att använda sedan, och det tycker jag inte är helt just av er att göra. Vi vet på socialdemokratiskt håll vilka svårigheter som en temporär priskontroll leder till. Vi sade i vårt utlåtande i mars i år att »ett allmänt prisoch lönestopp, även om det är av temporär natur, kan få allvarliga negativa konsekvenser för samhällsekonomin>». Detta har vi sagt från socialdemokratiskt håll medan ni i mars begärde priskontroll.
Herr talman! Oppositionen skulle ha lekt med prisutvecklingen — det är väl ett underligt uttryckssätt! Jag upprepar vad jag tidigare sade: Vi framförde från vårt hål: allvarliga varningar för att det i ekonomin fanns tecken på en sämre balans än vad finansministern försökte ge uttryck för. Vi har varnat för inflation. Vi har varnat för att man skulle hamna i det läge som vi nu har hamnat i. Det var enstaka motionärer som lade fram tanken på en prisoch lönekontroll — det var inte något omfattande yrkande från oppositionen, som herr Hagnell tycks tro. Om jag är riktigt underrättad rörde det sig vid utskottsbehandlingen om en blank reservation avlämnad till det protokollet.
Herr talman! Herr Hagnells uppfattning om hur oppositionen bör uppföra sig under en valkampanj behöver jag kanske inte ta upp tiden med att kommentera. Stadsrådet överraskade mig med att säga att detta gäller prisstopp och inte priskontroll. Jag undrar om inte statsrådet skall tänka en gång till. Här har vi ett prisstopp med undantag och regler för hur den prisövervakande myndigheten skall uppföra sig. Vad är detta annat än ett utpräglat slag av priskontroll? Att låtsa att man skall föra två principielit skilda debatter är fullständigt meningslöst, herr statsråd. Sedan säger statsrådet att handelns företag får en inkomsthöjning genom ökad omsättning och att det bör räcka. Om nu omsättningen kvantitativt stiger med ett par procent och man alltså utför 2 procent mer prestationer och tjänar 2 procent mer får det räcka, menar statsrådet. Det är samma sak som inom industrin vid oförändrade ackord: presterar man 2 procent mer får man en inkomsthöjning med 2 procent. Det är detsamma som att ha oförändrade avtal. Statsrådet säger nu att det får räcka. Redan det är ett ställningstagande. Men, herr statsråd, det är ju de ökade omkostnaderna, bl.a. på grund av att låglönegrupperna inom handeln med rätta fått stigande inkomster, som gjort att marginalerna har sjunkit, så att man inom handeln ingalunda får denna mycket blygsamma ökning som det talats om; i många fall blir det i stället en minskning. Vilken statistik, herr statsråd, bygger Ni på när Ni fäller ett yttrande som innebär att Ni anser, att trots den ringa omsättningsökningen och trots de stegrade kostnaderna så får handelns företagargrupp - en inkomsthöjning som regeringen tycker får räcka och som gör att Ni avvisar hela "det inkomstbildningsproblem som prisstoppet medför? Jag måste efterlysa ett besked om regeringens inställning till detta inkomstbildningsproblem. Vi har från vårt håll sagt att vi är med på ett prisstopp som en tillfällig åtgärd såsom ett led i en mer energisk politisk, osv. Men jag tycker att statsrådet skulle kunna ge besked om varaktigheten eller »kortvaraktigheten> av prisstoppet. Statsrådet borde även ge besked beträffande inkomstbildningen för företagen där det förefaller mig som om Ni alldeles förbisåg kostnadsstegringen inom handeln m.fl. näringar och alla de uppgifter som kommit fram även från kooperativt håll angående marginalerna inom handeln. Bakgrunden är att det på lång sikt, som herr Hagnell vältaligt framhållit, är till nackdel även för konsumenterna med en prolongering av prisstoppspolitiken.
Herr talman! Det förelåg inte bara en blank reservation i bankoutskottets utlåtande nr 15 år 1970, avlämnat den 10 mars i år. I utlåtandet fanns också ett särskilt yttrande, och det var ur detta yttrande jag citerade. Av detta yttrande, som hade undertecknats av två centerpartister — dvs. alla de centerpartister från denna kammare som tillhör bankoutskottet — kunde man dra slutsatsen, att centerpartiet ville ha ett temporärt prisoch lönestopp. Det var alltså en tredjedel åv oppositionen som stod bakom detta yttrande, den tredjedel som gick framåt i höstens val och som visste vart vindarna blåste — de andra följde sedan efter i kölvattnet när hösten kom och valrörelsen satte i gång. Att man bara skjuter undan centern på detta sätt tycker jag är synd; låt centerpartisterna stå i centrum för vad de sagt!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

Herr talman! Jag är bara tacksam för att herr Hagnell tog upp detta särskilda yttrande — jag var en av de två utskottsledamöter som avgav det. I övrigt stod utskottet enhälligt bakom utlåtandet.

Jag har lyssnat till vad herr Hagnell och senare även handelsministern sagt om låglönegruppernas situation och deras möjligheter att få löneförbättringar. Det var denna fråga som berördes i herr Åslings interpellation, på vilken jag mottog handelsministerns svar. Handelsministern säger att inkomstökningarna skall kunna tas av omsättningsökningarna. Men hur går det ihop med vad herr Hagnell tidigare sagt? Han bör ju som en av de ledande i KF:s styrelse känna till detta, och han sade: Vi har pressat våra kostnader totalt — alltså inte bara lönerna utan även många andra kostnader — och vi har nu kommit fram till det läget att om vi får en välmotiverad löneförbättring för låginkomsttagarna inom handeln, så måste det slå igenom på priserna. Detta har alltså herr Hagnell själv sagt här i talarstolen. Jag tycker att det inte går riktigt ihop med vad handelsministern deklarerat i sitt svar på herr Åslings interpellation och även senare under debatten.
Herr talman! Det är riktigt att centerpartiet — Övriga delar av oppositionen följde senare efter — i sin politiska uppläggning gick ut med det som var aktuellt i årets avtalsrörelse och i årets politiska stridigheter, nämligen en önskan att klara i första hand låglöneinkomstgrupperna som sitter hårdast i kläm. Under sken av at" vilja hjälpa låglönegrupperna — eller, får vi hoppas, i det allvarliga syftet att hjälpa dem? — begärde ni att vi skulle ta förslaget om cit temporärt prisoch lönestopp som en viktig idé för utformningen av vad ni kallar stabiliseringskonferenser. Men sedan var ni enhälliga när det gällde att avstyrka förslaget i utskottet. I dag är ni också enhälliga i ert tillstyrkande av propositionen. Ni är alltid enhälliga, varthän det sedan än bär.

Herr talman! Jag har egentligen bara två saker att tillägga. Det ena gäller frågan varför vi inte klippte till i maj, som herr Burenstam Linder så kraftfullt uttryckte det. Nej, det gjorde vi inte, därför att då ansåg vi att det var alldeles klart att vi befann oss i en kostnadsinflation. Då var fortfarande trycket bakifrån, från avtalsuppgörelsen och från importpriserna påtagligt. Det var under sommaren som läget ändrade sig. Då uppstod ett tryck som i stor utsträckning skapades av företagen själva. Jag tror inte att jag någonsin kommer att bli ense med herr Ohlin när det gäller sådana här mer exegetiska tolkningar. Vi försöker i dag inte kontrollera utvecklingen av enskilda varupriser och marginaler. Vi har satt stopp för prishöjningar över i stort sett hela linjen med några klart angivna undantag. Detta är ett temporärt prisstopp, med alla prisstoppets konsekvenser och nackdelar, men det är alltså inte en priskontroll där man har ambitionen att kontrollera kostnadsutveckling och marginaler. Men om nu herr Oblin på sista tampen också accepterar en priskontroll, så inte mig emot. Det är ju ändå inte det som kommer att avgöra det hela. Den andra frågan gäller vad herr Ohlin kallade handelns folk. Det visade sig att vad herr Ohlin var intresserad av var inkomsterna för handelsidkarna, företagarna. Han frågade, vad som skulle räcka till för deras del. Jag har inte sagt att det är någon viss inkomstutveckling för handelns ägare som skulle vara rimlig eller rättvis. Jag har bara sagt att i ett läge när omsättningen stiger och det finns en allmän oro för och tendenser till inflation, då bör man så gott det går bekämpa försök att höja vinsterna. Vad det handlar om är alltså vinsterna i näringslivet, sedan må man kalla det marginaler inom detaljhandeln eller någonting annat. Vad som gör att vi anser oss stå på relativt fast grund när det gäller prisstoppsbeslutet — detta gäller både det partiella prisstoppet som riktade sig mot förädlingsindustrin och detaljhandeln för vissa livsmedel och det allmänna prisstoppet — är faktiskt prisoch kartellnämndens undersökningar. Om herr Burenstam Linder slår upp s. 28 i utredningen kan han därav se att det inte alls är bruttomarginalerna som prisoch kartellnämnden har syssiat med. Man säger där att den höjning av marginalerna som skett inte. endast har givit täckning av under perioden inträffade kostnadsökningar utan även skapat underlag för ökad lönsamhet. När det gäller industrin på området konstaterar man att inom ett par branscher har marginalerna och därmed vinsterna förbättrats. Man konstaterar någon annanstans att Riksosts vinstutveckling har varit god, och även herr Burenstam Linder måste väl anse att det är en vacker omskrivning för att Riksost har skaffat sig en rejäl vinstökning. Denna utveckling — som vi sedan fått bekräftad av undersökningen — var bakgrunden till beslutet. Herr Ohlin fiskar efter detaljhandelns anställda. Hans försök att framställa prisstoppet som riktat mot deras möjligheter att få en rimlig andel av avtalsuppgörelsens resultat är grundlösa. Det var nämligen marginalhöjningarna och den fortsatta tendensen till prishöjning :ar som prisstoppet avsåg att motverka; avsikten var inte att ingripa i lönesummans fördelning vid den kommande avtalsuppgörelsen.
Herr talman! Jag vill bara helt kort tacka för det erkännande som herr Hagnell gjorde när han sade att centern är det parti som främst slår vakt om låginkomsttagarnas intressen. Jag har känt till det sedan länge, men detta uttalande i kammarens talarstol understryker det ytterligare.

Herr talman! Jag har inte förnekat att det här och där antagligen förekommit förbättringar i nettomarginalen för en och annan tillverkare. Om nu Riksost var den store syndaren, varför tog ni då inte ett samtal med Riksost i stället för att tillgripa så omfattande åtgärder? En betydligt viktigare fråga är huruvida det verkligen är herr Feldts uppfattning att det rådde kostnadsinflation i våras och att det nu råder efterfrågeinflation. Alla experter som jag har hört har den motsatta uppfattningen. Men låt oss inte lita på experter; låt oss se på arbetslöshetens utveckling! Arbetslösheten är nu i höst stigande. Jag är djupt oroad om regeringen vid utformningen av sin ekonomiska politik definierar efterfrågeinflation som någonting som kännetecknas av en starkt stigande arbetsiöshet. Om den har det betraktelsesättet, är vi verkligen på väg mot dåliga tider. »Priskontroll och inte prisstopp» — ja, jag har i mitt anförande glidit litet i terminologin, men helt medvetet. Prisstopp kan man bara ha under en kort tid; sedan övergår det till priskontroll, eller låt oss kalla det för vad det egentligen är: reglerad inflation, exakt som vi haft på hyressidan, en ordning som inte har framkallat några speciella applåder på flertalet håll. Vad slutligen beträffar den lilla diskussionen med herr Hagnell om vårt betraktelsesätt i. våras i motioner och yrkanden beträffande prisoch lönekontroll vill jag säga att herr Regnéll kan den frågan bättre än jag, men den uppfattning jag tidigare framförde är helt korrekt.
Till den allmänna debatten vill jag bara säga att det redan före valet stod klart att det förelåg ett krisläge — jag hänvisar till uttalanden av Arne Geijer och andra. Det ville regeringen blunda för då, medan oppositionen deklarerade sin villighet att vara med om att ta ansvaret för erforderliga åtgärder. Gentemot talet att en efterfrågeinflation utgör ett starkt skäl för prisstopp vill jag säga att efterfrågeinflationen är framkallad av en bristfällig ekonomisk politik. Statsrådet kan väl inte mena att den enskilde svenske medborgaren bär ansvaret för en efterfrågeinflation? Statsrådet sade verkligen, fastän han nu har glömt det, att han tycker att det bör räcka om det blir en viss omsättningsökning och inkomsterna inom handeln därför växer något. Jag hoppas att statsrådet inte ändrar det i protokollet — det står faktiskt så. Om det blir kostnadshöjningar inom handeln, bl.a. därför att där finns många låglönetagare, som får en i och för sig välbehövlig lönehöjning, kan handeln få minskade inkomster. Anser regeringen att detta också bör räcka för de stora grupper som arbetar såsom företagare inom handel, hantverk etc.? Nog mäter ni med olika mått! Sedan sade statsrådet att regeringen inte tycker att man bör höja vinsterna. Vad är detta för lek med ord? Företagarna här i landet får sina inkomster genom ett överskott, som man kan kalla vinst om man vill, men det ändrar ingenting. Det gäller inkomsterna för en betydande folkgrupp. Har regeringen en principiellt helt annan inställning än att det är berättigat under tider av inflation att alla grupper, om inga sär skilda skäl talar däremot, får någon inkomsthöjning i pengar räknat? Skall vissa grupper bära den inkomsthöjning som andra grupper får? Efter nyår, herr statsråd, räknar vi alla med att det skall bli betydande lönestegringar. Då — i den mån det inte redan har skett — får handelns och hantverkets företagare starkt ökade kostnader. Anser Ni att inkomsterna också i detta läge bör räcka för den gruppen, eller anser Ni att prisstoppets konsekvenser för inkomstbildningen i landet verkligen är ett problem? Vill Ni inte ens medge att detta är ett stort problem, om regeringen har åtminstone ett minimalt anspråk på att eftersträva en rättvis och lika behandling av svenska medborgare?
Herr talman! Herr Ohlin använder en teknik som han har använt många gånger förut, att plocka ut en grupp — nu är det detaljhandelns innehavare och ägare som är föremål för hans totala omsorg. Nu anser han att regeringen skall stiga fram och säga att den gruppens inkomster måste utvecklas i en viss takt. Herr Ohlin inledde diskussionen på en hög akademisk nivå och talade om inkomstfördelningen i landet. Vi kan inte föra en sådan debatt om vi skall plocka ut en speciell grupp. Hur blir det med de anställda som skulle betala de prishöjningar som krävs för att handelns folk skall få den inkomstökning som herr Ohlin tycker är rimlig? Situationen har år efter år varit den motsatta. Socialdemokratiska partiet och LO har bedrivit en upplysningsverksamhet om låglönegruppernas Ssituation och hävdat att det måste bli prisstegringar om deras inkomster skall stiga i en rimlig takt. Om upplysningsverksamheten nu har givit resultat när det gäller herr Ohlin är det bra. Se alltså problemet från bå da sidor; tänk både på dem som äger dessa företag och som gör sig större inkomster när priserna stiger och på alla de andra, som får betala ökade priser! Det går inte att göra avvägningen så enkel som herr Ohlin menar när han vill pressa fram ett besked i frågan i dag.
Handelsministern klagar över att jag väljer ut en stor grupp, som omfattar företagare men även hantverkare etc., som om det skulle vara något fel att man fäster uppmärksamheten på det speciella problem som uppkommer för dem vilkas inkomst är resultatet av ett överskott, en skillnad mellan intäkter och kostnader. Staten måste väl visa en rättvis inställning till alla medborgargrupper, vare sig inkomsterna bildas på det ena eller det andra sättet. Nu frågar statsrådet hur det blir med de anställda. Jag har redan sagt att de anställda inom handeln till stor del är lågavlönade och att det är naturligt att de får väsentliga inkomsthöjningar. Jag har frågat efter en statistik som skulle visa hur inkomstutvecklingen har gått såväl för löntagare som för företagare. Det enda jag kan hålla med statsrådet om är att man endast när man får en sådan statistik vet riktigt var man står. Regeringen borde ha sörjt för att det i dag förelåge en statistik som gjorde att man kunde evaluera den politik som har förts och bilda sig en mening om vad som kommer att inträffa nästa år vid fortsatt prisstopp. Det är all anledning att ta hänsyn till alla grupper och inte glömma bort de folkgrupper som regeringen så många gånger visat samma tendens som statsrådet i dag att glömma. Regeringen skall också komma ihåg, att man skall inta en rättvis inställning till de olika folkgrupperna och att efter de kostnadsstegringar som vi väntar efter den 1 januari kommer olägenheterna i fråga om de problem som här föreligger att skärpas. Statsrå det och regeringen måste då deklarera, om ni menar, att det skall bli inkomstsänkningar för stora grupper och inkomsthöjningar för andra och, ifall ni inte menar det, säga vad ni då tänker göra i fråga om Pprisstoppet. Min attityd är att prisstopp skall vara någonting mycket kortvarigt. Däri ligger dess funktion. Då hade det kunnat göra en viss nytta. På längre sikt kommer både prisstopp och en mera omfattande priskontroll, om statsrådet envisas med distinktioner i detta sammanhang, att bli till skada för alla grupper.

Herr talman! Utan att vara principiell anhängare av prisstopp som ett normalt inslag i den ekonomiska politiken vill jag säga att den ovanliga åtgärden kan accepteras av mig och även av herr Hagnell och att vi tydligen befinner oss i gott sällskap. Prisstoppet kan accepteras även av herr Ohlin — det har vi hört nyss här från talarstolen. Inte nog med detta, utan herr Burenstam Linder kom efter ett anförande, vari framhållits det obeskrivliga elände som kännetecknar Pprisstopp, som han kallar för priskontroll, också fram till att han i denna situation tydligen kan acceptera ett prisstopp. Då behöver vi inte diskutera den saken ytterligare; vi tycks ha ungefär samma uppfattning i den frågan. Jag begärde ordet, när jag hörde herr Burenstam Linder för en stund sedan. Han sade nämligen någonting som jag inte vill skall få passera opåtalt här i kammaren. Han sade att den undersökning, som de moderata gjorde i september månad strax före valet, den rapport om prisutvecklingen som moderaterna satte i gång med, stämde förvånansvärt bra. , Jag har lärt känna herr Burenstam Linder som en ambitiös riksdagsman, som alltid eftersträvar att belägga sina inlägg med fakta. Men det måste vara ganska besvärande för herr Burenstam Linder att i dag karakterisera de moderatas undersökning från valrörelsen som att den stämmer förvånansvärt bra med det som senare har kommit fram. Vad är det som har sagts i prisoch kartellnämndens utredning som i dagarna har presenterats? Prisoch kartellnämnden kom den 26 augusti med en utredning och ett pressmeddelande i samband med en presskonferens. Där talade man om ökade marginaler i förädlingsoch distributionsleden. Detta påstående har bekräftats såvitt jag förstår vid den mera omfattande undersökning, innefattande ett bredare material, som prisoch kartellnämnden har lagt fram i dagarna. Förhållandet mellan intäktsoch kostnadsökningarna kan nu också bedömas. Det är fullt klart att de livsmedelsföretag som har stor omsättning och många butiksenheter och därmed också möjligheter till rationaliseringar kunnat förbättra sin ekonomiska situation tack vare marginalhöjningarna som varit större än kostnadsökningarna. Jag kan erkänna att situationen inte varit lika gynnsam i de allra minsta företagen. Det är alltså dessa fakta vi känner till nu, när vi i december diskuterar denna fråga i riksdagen. Men hur var det då med den moderata undersökningen som tillkom i en hast i mitten av september månad? Jag vill för min del framhålla, att den undersökningen kännetecknades av en rad svåra brister. Den omfattade exempelvis, som herr Burenstam Linder måste känna till, endast sex, säger sex, varor i det stora varusortimentet. Uppgifter insamlades på bara en enda ort i landet. Som en enkel provundersökning hade den måhända kunnat godkännas trots detta, om den hade presenterats med rimliga åthävor och framför allt om moderaterna hade dragit de riktiga slutsatserna av sitt eget bräckliga grundmaterial. Men en fundamental omständighet i fråga om prisers och marginalers inbördes förhållande förbisågs, nämligen den att vid stigande fabrikantpriser marginalen ökar i kronor räknat även vid oförändrad procentuell marginal. Tvärtemot moderaternas egna slutsatser skulle de siffror de presenterade ha inneburit en överkompensation inom handeln motsvarande 1,6 procent av konsumentpriserna. Det är alltså helt andra resultat än vad moderaterna nämnde i sin prisundersökning där det framhölls, att handeln i verkligheten inte fått full täckning för de ökade lönekostnaderna. Några månader efteråt kan vi konstatera att i prisoch kartellnämndens undersökning ingenting tyder på att moderaterna hade rätt i sin septemberundersökning. Sedan kan man naturligtvis ironisera över att den här undersökningen dröjt några månader. I valrörelsen märkte jag att centerpartiledaren sade, att man på tio dagar skulle kunna göra denna djuplodande prisundersökning, och om då inte tjänstemännen i prisoch kartellnämnden kunde klara saken inom denna tid fanns det möjlighet att politiker som var lediga i september kunde hjälpa till för att snabbt få fram resultatet. Jag tror att det skulle ha varit en omöjinte tjänstemännen i prisoch kartellnämnden på ett par veckor skulle hinna lägga fram en undersökning värd namnet, ty man måste undvika hastigt gjorda undersökningar om inte prisfrågan och den debatt vi står mitt uppe i skall bli alldeles snedvriden. Eftersom jag sitter i prisoch kartellnämndens styrelse kan jag intyga för dem som tycker att det har dröjt ganska länge, att ett oerhört ambitiöst arbete ligger bakom den prisundersökning som i dagarna presenterats. Flitens lampa har brunnit bittida och sent för de tjänstemän som haft huvudansvaret för undersökningen. Det har varit mycket övertidsarbete. Jag kan ta ett par exempel. Det var inte ovanligt att tjänstemän som bar ansvaret för denna utredning under ca två månader hade 150—175 timmars övertidsarbete. Även de lokala priskontoren har naturligtvis drabbats hårt av denna stora och betydande arbetsuppgift. Man kan säga att det har dröjt, men är inte riksdagen betjänt av att det läggs fram en undersökning som inte är ett hafsverk utan en seriös utredning där felkällorna så långt möjligt eliminerats. Detta har varit målsättningen för prisoch kartellnämndens undersökning, och jag tror också att vi levt upp till den målsättningen.

Herr talman! Med tanke på det allvar som enligt lagtexten skall föreligga för att man skall tillgripa priskontroll menade vi, att redan en snabb undersökning, gjord även med hänsyn till att vi inte hade alla de resurser som SPK haft tillgängliga under ett antal månader, borde kunna avslöja om det förhöll sig så som regeringen gjort gällande eller ej. Den snabba undersökning som vi gjorde visade emellertid att det i princip inte rörde sig om det läge som regeringen talat om. Vi tog bara sex varor, men herr Lindahl vet väl att man i statistiska undersökningar kan använda sig av ett begränsat urval, om man bara inte är systematiskt skev i sitt val av varor. Och om vi ser på valet av undersökningsort — jag vill minnas att vi undersökte förhållandena i Stockholm — visar den senare, nu framlagda undersökningen att prisökningarna där var snabbast, och det borde tyda på att vårt undersökningsresultat var än mera anmärkningsvärt än det skulle ha blivit om vi valt en annan ort. Jag vidhåller sålunda att vår rapport i förvånansvärt hög grad stämmer med den bild som framkommer när man nu läser exempelvis det pressmeddelande som SPK har lämnat rörande kostnadsutvecklingen inom livsmedelsbranschen. Där konstaterar man i den inledande sammanfattningen att utvecklingen tyder på att företagen inom branschen kommer att få sin bruttovinst höjd under 1970. Om det här hade funnits någon dramatik av det slag som herr Lindahl kanske vill göra gällande att det finns, då hade man väl i inledningen i stället sagt att det har varit kraftiga tendenser till en höjning av nettovinsterna.

Herr talman! Herr Burenstam Linder åberopade SPK:s pressmeddelande, men hur vore det att i stället gå till källan? Bakom ett kort pressmeddelande döljer sig stora utredningar, som jag hoppas att herr Burenstam Linder har tagit del av. Presskommunikén omfattar ett par sidor, men utredningsarbetet bakom meddelandet upptar flera volymer. Det materialet har varit tillgängligt, och herr Burenstam Linder har därför haft tillfälle att ta del av det. När herr Burenstam Linder här försvarar att den undersökning vi nu talar om gjordes på ett så bräckligt material som sex varor i hela den marknad vi rör oss på, så vill jag fråga om herr Burenstam Linder ett enda ögonblick kan tänka sig att exempelvis prisoch kartellnämnden kunde förfara så lättvindigt, att man gjorde en undersökning på sådana grunder? I den motion som väckts från moderat håll i detta sammanhang står det att utredningens slutsatser icke har tillbakavisats av regeringen. Det är riktigt — och fullt begripligt! Regeringen har andra saker att syssla med än att bemöta en hafsigt utförd undersökning, när regeringen själv har satt i gång en grundlig utredning i samma ämne.
Herr talman! Även om regeringen hade andra uppgifter att syssla med under valrörelsen kan man möjligen tycka att en officiell myndighet som SPK i ännu högre grad skulle haft annat att syssla med än att försöka motbevisa de synpunkter som vi framförde i utredningen. I stället skulle de socialdemokratiska valorganisationerna ha tagit initiativet till att bevisa att vår utredning inte var korrekt. Sedan sade herr Lindahl att sex varor är alldeles för litet i en sådan undersökning, men med statistiska metoder använder man ett begränsat urval för att visa ganska komplicerade sammanhang. Om vi på nytt ser till valrörelsen anser sig ju opinionsundersökarna där kunna tillfråga bara ett litet antal människor och ändå komma rätt i sin uppfattning om hur valet kommer att utfalla. Detsamma gäller vid undersökningar av här ifrågavarande slag. Jag vill inte förneka att SPK gjorde ett bra arbete i sin stora undersökning, men just därför har man väl anledning räkna med att det pressmaterial som iordningställdes fäster uppmärksamheten på det viktiga och centrala, dvs. det som «undersökningen verkligen gällde. Men i det officiella pressmeddelandet från SPK står det i inledningen, som bör innehålla det viktigaste, bara talat om att utvecklingen tyder på att företagen inom branschen kommer att få sin bruttovinst höjd under 1970. Om man hade konstaterat starka ökningar i nettovinsterna borde det väl ha nämnts i inledningen.

Herr talman! I september tog ganska många människor intryck av moderata samlingspartiets undersökning, i vilken det påstods att handeln inte hade fått full täckning för de kostnadssteg ringar som hade skett. Med anledning härav kontaktade många personer prisoch kartellnämnden för att höra efter om denna hade tagit fullständigt fel när SPK den 28 augusti framhöll att tecken tydde på ökade marginaler i förädlingsoch distributionsleden. Mot denna bakgrund gjorde prisoch kartellnämnden en utredning och kom fram till att moderaternas undersökning var — ursäkta uttrycket — hafsig. Man kunde faktiskt ha av moderaterna begärt att de inte skulle göra sig skyldiga till sådana enkla förväxlingar som att blanda ihop procentuell marginal med öresmarginal. Med de goda förbindelser som moderaterna har med näringslivet — de kan ju dessa saker — hade det varit enkelt att ta kontakt med t.ex. Grossistförbundet för att undvika sådana misstag.
Herr talman! Jag ber att få knyta an till det meningsutbyte om behovet av väl dokumenterade fakta och av att gå direkt till källorna, som just förts mellan herr Lindahl och herr Burenstam Linder. Mitt önskemål är att redovisa vad som verkligen står i bankoutskottets utlåtande nr 15, daterat den 10 mars i år — ett utlåtande som har åberopats av herr Hagnell i dennes stora anförande. Herr Hagnell gjorde där ett påstående beträffande en viss böjelse hos oppositionsföreträdare för tanken på ett prisoch lönestopp. Detta korrigerades av herr Burenstam Linder vilket i sin tur föranledde protester från herr Hagnell. Det som nyss debatterades lär finnas redovisat i ett par tjocka tryckta volymer, som väl inte är så lättillgängliga just nu. Vad bankoutskottet skrivit är lätt att konstatera — jag har utlåtandet i min hand och vågar därför säga att herr Hagnells beskrivning knappast var den rätta. Först och främst gällde motionen bara ett önskemål om en utredning, inte en rekommendation om införande av ett prisoch lönestopp. Det bör klart sägas ifrån. Om motionärernas efterlysande av en utredning inte gäller ett rent beställningsskrädderi, innebär ju deras begäran i och för sig inte att de tar ställning till en viss fråga. I utskottet avstyrktes motionen av samtliga ledamöter — också av huvudmotionären — efter den behandling den fått där. Att huvudmotionären avlämnade en blank reservation för att få tillfälle att understryka sina synpunkter i kammaren — det var en förstakammarledamot — var kanske inte så märkligt. Det betydde inte att han inte solidariserade sig med utskottets beslut att rekommendera avslag på motionsyrkandet. Herr Hagnell gjorde vidare ett stort nummer av det särskilda yttrandet. Läser man det finner man emellertid — naturligt nog, eftersom de båda centerpartiledamöterna också kunnat vara med om att avstyrka motionen — icke ett ord av sympati uttalat för prisoch lönestopp som sådant. Vad man finner är ett önskemål om en utredning som skulle redovisa de erfarenheter vilka tidigare gjorts i vissa främmande länder av prisoch lönestopp. Detta innebär — det vågar jag säga med utlåtandet i min hand — att man måste beteckna det som ett verkligt konststycke att i bankoutskottets utlåtande finna någon som helst sympati för löneoch prisstopp.